Fru talman! Under dessa månader som har passerat utan att regeringen har kommit med något förslag har det i debatten uttryckts en väldigt stark oro från Telia, från Ericsson och från många av de aktörer som finns på det här området. Denna uppfattning och oro som har kommit till uttryck verkar statsrådet inte på något sätt dela. Jag har en känsla av att det finns en större kunskap om den här branschens verklighet, problem och situation hos dem som är verksamma på området än hos oss som ägnar oss åt politik, vare sig det gäller regering eller riksdag. 15 miljarder eller mer i sina nät. Mobilnäten täcker nu hela Sveriges yta, och det finns uppemot 5 miljoner mobiltelefonabonnemang i Sverige. Tror statsrådet att lusten hos de tre aktörerna - eller möjligtvis hos någon annan aktör - att investera miljarder kommer att vara opåverkad om man, genom ändringar i lagstiftningen förändrar förutsättningarna för de svenska nätbolagen att bedriva verksamhet i sina nät, tvingar dem att tillhandahålla nätkapacitet för konkurrerande aktörer? Faktum är att det är först nu efter 1996-1997 som de svenska mobilaktörerna har börjat att redovisa vinster, lite överskott på sina investeringar. Är det tillräckligt nu för att man ska öppna för andra och släppa till nätkapacitet? Fru talman! Jag har läst Lagrådets yttrande över lagrådsremissen. Lagrådet konstaterar att det förslag som regeringen uppenbarligen tänker lägga fram är av retroaktiv innebörd. Man ingriper i redan beviljade tillstånd som på något sätt har angivit spelreglerna. Detta strider mot både regeringsformen och Europakonventionen. Lagrådet uttalar också: Den föreslagna lagstiftningens retroaktiva effekter innebär i realiteten en skärpning av villkoren för tillhandahållande av mobila teletjänster under löpande tillståndsperiod, vilken inte föranleds av säkerhetskrav och inte heller framtvingas av den tekniska utvecklingen utan som har närmast kommersiella motiv. Frågan är alltså: Varför går man då in när det mera har med den kommersiella sidan att göra? Vi har i dag en situation där Sverige ligger på frontlinjen, där vi utvecklar mängder av nya typer av tele och datatjänster i service providers. På något sätt har den konkurrens och näringsmiljö som finns öppnat dessa möjligheter. Jag tycker att regeringen går lite äventyrligt till väga genom att börja leka lite grann med konkurrensen. Samtidigt riskerar man att vi får en begränsad eller minskad investeringsbenägenhet. Om man investerar mindre leder det till att det bara blir i de expansiva regionerna i Sverige som vi kommer att se en utbyggnad av UMTS. Är det av intresse för regeringen att begränsa möjligheterna för en utbyggnad av nätet i mera kontraktiva regioner?
Fru talman! Nu går vi händelserna lite grann i förväg och diskuterar någonting som ligger utöver frågan. Vi diskuterar en proposition som ska läggas fram inom några dagar. Det blir säkert många tillfällen att återkomma till denna mycket viktiga diskussion. Men jag vill ändå starkt protestera mot beskrivningen att jag skulle sitta på departementet och leka, som Per-Richard Molén uttryckte det. Vi har gjort mycket seriösa överväganden. Den remissopinion, som också Per-Richard Molén talade om, har inte varit så entydigt emot som han nu framhöll från talarstolen. Det handlar självfallet om omsorgen om Sveriges möjligheter att ligga i framkant på det som är den nya telekommunikationen, det mobila Internet, och omsorgen om konkurrensen och om den ändliga naturresurs som detta med luften och telesignalerna är för att vi som konsumenter och som nation ska kunna nyttja detta på bästa möjliga sätt. Det är det som ligger bakom mina överväganden och ingen lust att leka. Jag tror inte heller att Sverige kommer att vara det enda land i Europa, Per-Richard Molén, som gör precis denna bedömning och som försöker att hitta liknande lösningar. Det är här som den stora marknaden och det stora intresset ligger. Sedan vill jag också säga att Lagrådet inte har kommit fram den slutsats som Per-Richard Molén anförde, att förslaget strider mot grundlagen och regeringsformen. Det var en direkt felaktighet som sades. I samband med att vi har lagt fram förslaget har vi självfallet funderat mycket på investeringsviljan. Jag vill bara påminna om - och vi återkommer till det när propositionen har lagts fram - att vårt förslag handlar om ledig kapacitet och om att man ska få full ersättning också för gjorda investeringar. Jag vill också påminna om att liknande avtal har träffats frivilligt. Det finns ett intresse hos nya företag att komma in och hos de gamla operatörerna att släppa in nya aktörer. Det finns också ett intresse hos nationen och parlamentet för att se till att denna resurs används så effektivt som möjligt och i konkurrensens goda namn. Det är bl.a. dessa skäl som ligger bakom propositionen som vi får tillfälle att återkomma till att föra en diskussion om.
Fru talman! Vi kan ändå inte komma ifrån att det som regeringen uppenbarligen tänker sig är en retroaktivitet, att man ingriper i redan beviljade tillstånd. Det tycker jag är något stötande. Det som egentligen är problemet är frågan om nätkapaciteten. Det är ju den som man har funderat så länge på. Också där konstaterar Lagrådet att skyldigheten - som det står i yttrandet - att upplåta nätkapacitet är beroende av om det finns tillgänglig kapacitet i nätet. Bedömningen av huruvida så är fallet är beroende av flera faktorer, tekniska såväl som ekonomiska. Lagrådet vill allvarligt, säger man, ifrågasätta om det är möjligt för en myndighet att med någon grad av säkerhet bedöma om det finns nätkapacitet tillgängligt i nätet. Är det på det sättet - vilket ändå är trovärdigt - att det är de tre aktörerna och förhoppningsvis några ytterligare som kommer att avgöra detta med nätkapaciteten, varför då gå in och ändra i tillstånd som ändå gäller bara till 2003? Är det inte bättre att man utvecklar den nya lagstiftningen och ändringarna i telelagen som enbart berör UMTS-tillstånden? De är ju inte på något sätt kopplade till det som fanns tidigare. Då har man närmat sig problemet på ett mera affärsmässigt, rationellt, riktigt och etiskt sätt. Jag tycker att ingångna avtal ska gälla.

Fru talman!

Frågorna är ställda mot bakgrund av en handbok med titeln Rekrytera utan att diskriminera som är utarbetad av de fyra ombudsmännen, dvs. Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Diskriminering kan inte accepteras. Det är särskilt viktigt att diskriminering inte förekommer i arbetslivet. Lagar som förbjuder diskriminering i arbetslivet har därför en viktig funktion att fylla. I Sverige finns sedan 1980 lagstiftning med förbud mot könsdiskriminering. Sedan 1994 har det funnits en lag mot etnisk diskriminering. Den 1 maj 1999 började en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet att gälla. Samtidigt trädde ytterligare två nya diskrimineringslagar i kraft, nämligen lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Jag är inte beredd att dela Henrik Westmans inställning att diskrimineringslagarna är oklara eller skapar osäkerhet. Jämställdhetslagen är föremål för översyn, och förslag från regeringen om eventuella ändringar i lagen kommer att läggas fram under innevarande år. De tre nya diskrimineringslagarna har bara varit i kraft drygt ett halvår. Regeringen har utlovat att följa tillämpningen av de tre nya lagarna och analysera eventuella negativa effekter för bl.a. företagande och arbetsmarknad. En sådan analys kommer givetvis att göras. Vidare har regeringen och riksdagen tagit upp frågan om en eventuell samordning av lagstiftningen och ombudsmannafunktionerna. Inom Regeringskansliet har frågan redan börjat diskuteras, och avsikten är att ett utredningsarbete ska kunna påbörjas när lagarna har funnits en tid så att erfarenheter kan dras av tillämpningen. om konsekvensanalyser av reglerna för små företag gäller i samband med att myndigheter meddelar beslut om föreskrifter eller råd enligt författningssamlingsförordningen. Ombudsmännens handbok innehåller inte vare sig författningsregler eller allmänna råd som avses. Det har därför inte funnits någon skyldighet för myndigheterna att göra en sådan konsekvensanalys. Det finns därför inga skäl för regeringen att vidta åtgärder för att få till stånd en sådan analys. Oavsett om det föreligger en skyldighet att göra en konsekvensanalys eller inte, anser jag dock att det är viktigt att alla råd anpassas till små företags villkor.

Fru talman! Jag får tacka Mona Sahlin för svaret. Jag kan börja med att konstatera att vi båda är emot diskriminering. Det är viktigt att det finns lagar som reglerar det här och som stävjar missbruk. Själv tycker jag dock att de lagar som finns borde sammanföras och förenklas. Nu befintliga lagar är, enligt min uppfattning, oklara och uppbyggda så att de skapar betydande rättsosäkerhet, och lagarna fyller inte rimliga rättssäkerhetskrav. Den uppfattningen delar jag med många, men tydligen inte med Mona Sahlin. Vi är således inte överens på den punkten. Jag anser att företagen i förväg måste veta vad som gäller. Nu kan de fällas för avsiktlig direkt diskriminering, men också för oavsiktlig både direkt och indirekt diskriminering. En arbetsgivare kan således bli fälld utan att ha haft uppsåt. Skyldigheterna är inte tillräckligt definierade. Bevisbördan ligger hos arbetsgivaren, och eventuella skadestånd är inte förutsägbara. Lagarna präglas av välvilja men är också ett exempel på hur det bästa blir det godas fiende. Man vill förändra attityder och värderingar men har missförstått varför företag finns till. Syftet med företagande är att få till stånd ett värdeskapande och att få en förädling av insatsfaktorer till nyttigheter som andra har behov av. Ansvaret handlar om att göra produktionsprocessen så effektiv som möjligt. Ansvaret att förverkliga politiska samhällsmål faller inte på företagen. Att läget är förvirrat bekräftas av våra fyra ombudsmän. De har sannerligen inte gjort det hela bättre med sin rekryteringshandbok. Kraven och råden gör att man får ett intryck av att de inte alls har klart för sig att det finns annat än storföretag, med särskilda avdelningar som inte gör annat än sysslar med rekrytering. Råden och kraven som ställs är många, och i många fall är de orimliga för en småföretagare. Mona Sahlin svarar att det är viktigt att råd anpassas till små företags villkor. Så har uppenbarligen inte skett i det här fallet. Man kan fråga sig vilken typ av företag som de här råden och anvisningarna är anpassade för. Jag har i min interpellation pekat på några orimligheter. Ett litet företag är oftast mycket sårbart, och varje person som rekryteras där betyder förhållandevis ofta mycket mer än hos ett stort företag. Personlig lämplighet, social kompetens och allroundkunnande kan då vara livsviktigt för företaget, trots att det är krav som inte får ställas enligt handboken. Man tycks inte ha klart för sig att en anställning är en subjektiv handling och att en anställning är ett frivilligt avtal mellan fria människor. Företagaren gör en frivillig, långsiktig överenskommelse med en person. Överenskommelsen bygger på ömsesidigt förtroende och ömsesidiga åtaganden inför framtida samarbete, prestationer och motprestationer. Det handlar om arbetsuppgifter, kompetensutveckling och kostnader, som då ska anpassas efter individens behov. Företagaren påtar sig ett långtgående ansvar för samarbetet med en person, men får inte fråga om sådant som kan ha avgörande betydelse när personen i fråga senare ska utföra sina arbetsuppgifter. Vad ger detta för konsekvens?
Fru talman! Jag vill också börja med att understryka att den här diskussionen inte handlar om huruvida man är för eller emot diskriminering. Självfallet är vi emot. Det handlar om vilka effekter man bedömer att lagstiftningen har och om den lagstiftning vi har är rimlig i innehåll och om den är enkel och tydlig att efterleva. Den diskussionen är det självfallet viktigt att ta. Det är inte det jag vill argumentera mot. Däremot tycker jag att Henrik Westman är väl tidig och hård med sitt omdöme att lagarna är verkningslösa, krångliga, dåliga och svåra. Jag är inte säker på det - långtifrån. Jag tycker att lagstiftningen är viktig. Det är vi överens om. Det finns också mycket goda skäl till diskussionen om hopslagning. Den diskussionen har både regering och riksdag sagt att vi ska återkomma till när lagstiftningen har funnits en tid. Den diskussionen har vi kvar att ta, och den är viktig nog. Jag tycker att Henrik Westman gör en del halsbrytande invändningar mot själva lagstiftningen, bl.a. att det är så fruktansvärt att man kan bli fälld utan att ha uppsåt. Om jag är ute och kör bil har jag inte uppsåt att köra över någon, men jag kan ändå bli dömd för det. Den här lagstiftningen ska handla om den oerhört svåra frågan hur man undviker både öppen och indirekt diskriminering, beroende på de olika faktorer som vi här pratar om. EU-kommissionen, som nu förbereder direktiv på det här området, är inne på liknande tankar. Jag tycker att Henrik Westman ska fundera en gång till om det verkligen är en kritik som är värd att ta upp. Jag tycker inte det. Låt oss däremot när lagstiftningen har funnits en tid se om den är bra och effektiv och se om det är en bra diskussion att föra ihop lagstiftningen och ombudsmannafunktionerna. Det gäller alltså en handbok. Jag vet inte om någonting är skrivbordsprodukter i dag - det är väl snarare dataprodukter. Handboken är i så fall en sådan. Ombudsmännen säger mycket tydligt i handboken att de inte är experter på rekrytering, utan att myndigheter, företag och enskilda säkert har större kompetens och erfarenhet. Men på ett område har de särskild kunskap, och det är i fråga om hur man i samband med rekrytering undviker fallgropar som kan leda till att man bryter mot diskrimineringslagarna. Det är i det syftet som denna handbok är utgiven, alltså med ambitionen att ge en samlad överblick över vad lagarna innehåller och, i den mån det är möjligt, tala om vad som är tillåtet och inte tillåtet enligt lagen. Jag tycker att det är en vällovlig och bra ambition. Jag jobbar intensivt med förenklingsarbete, bl.a. hur myndigheter och andra informerar de små företagen, och jag ska naturligtvis också föra diskussioner med ombudsmännen med detta syfte.

Fru talman! Jag skrev inte interpellationen därför att jag tyckte att lagarna var verkningslösa, utan jag skrev den därför att jag tyckte att de råd och anvisningar som finns i handboken är väl halsbrytande och speglar att man egentligen inte vet vad småföretag är för något. Det är rätt mycket förnumstiga råd som tydligt visar att man inte är expert på rekrytering. Jag är tvärtom rädd för att det blir för mycket verkningar och att man tar det här lite för allvarligt. Det borde kanske anpassas till ett litet företag och dess möjligheter att göra alla de analyser och ställningstaganden som det står om i handboken. Jag tycker att det är bra att man ser över och diskuterar förenklingen i lagstiftningen. Det är ett bra svar jag har fått från Mona Sahlin, att man ser över, försöker förenkla och kanske också sammanför det hela. Det var om detta som en av mina frågor jag ställde handlade om, och den har jag fått ett bra svar på, tycker jag. Men den andra frågan, om den sociala kompetensen, är också ganska viktig. På den frågan har jag inte fått något svar. Det är möjligt att frågan var för svår och förbigicks med tystnad eftersom det här råder lite olika uppfattningar mellan ombudsmännen och skolministern. Jag konstaterar efter Mona Sahlins svar när det gäller utformning, omfattning och målgrupp för råd som utges av ombudsmännen att vi båda tycker att det är viktigt att de ska anpassas till småföretagarens villkor. Men i svaret sade Mona Sahlin att regeringen inte tycker att man egentligen har att göra med att ombudsmännen ger ut råd och anvisningar som bara anpassas för och tillämpas av storföretag och att man inte behöver analysera rådens konsekvenser, eftersom ombudsmännens regelbok bara ska ses som något slags information. Detta blir då en ganska fascinerande tanke som jag inte är säker på att t.ex. en domstol skulle dela om den skulle ta upp ett diskrimineringsmål. Jag tror nämligen att det ligger nära till hands att domstolen sneglar på vad ombudsmännen har skrivit och lägger en ganska stor vikt vid deras inställning. Jag har ändå känt ett visst positivt gensvar för att detta behöver förenklas och ses över. Men jag tycker ändå att regeringen och Mona Sahlin borde ta detta med vad ombudsmännen gör på lite större allvar och känna ansvar för detta. Jag förstår att jag inte kommer att få något erkännande här, men jag hoppas att Mona Sahlin ser till att översynen av lagarna också följs av råd från regeringen till ombudsmännen, så att förenkling, klarhet och anpassning även till småföretag uppnås.
Fru talman! Jag tänkte ta upp lite under den delen som gäller småföretagare. Statsrådet svarade inte riktigt på hur anpassad den här lagstiftningen är för småföretagsamhet. Jag vet att statsrådet själv har ansett sig vara småföretagare. Jag vet inte i vilken mån statsrådet har haft anställd personal och på vilket sätt hon i så fall har rekryterat. Rekryteringsprocessen spelar en oerhört viktig roll för en småföretagare. Man ska leva mycket nära den som man jobbar tillsammans med. Ofta är det just genom personliga kontakter och närhet som man rekryterar. I handboken är rekryteringen mer anpassad för storföretagsamhet. Man rekommenderar t.o.m. att personliga kontakter inte ska användas. Jag vet inte om statsrådet tycker att det är en lämplig rekommendation. Vi vill ju alla ha en så bra företagsamhet som möjligt här i Sverige. Framför allt är det för småföretagarna som vi ska försöka skapa bra förutsättningar för företagsamhet. När jag läser rekryteringshandboken ser jag mycket stora hinder för den lille företagaren att rekrytera. Jag blir skrämd när jag läser den och ser enorma svårigheter i den. Jag skulle vilja höra vad statsrådet anser om den här lagstiftningen. Är den anpassad för småföretagsamhet? Anser statsrådet också att handboken är väl skriven för småföretagare och att den är en hjälp för deras rekrytering?
Fru talman! Nog för att vi politiker har ansvar, ska ha åsikter och ska tänka och tycka om mycket, men det finns ändå en gräns för hur jag som statsråd i Näringsdepartementet ska gå in och ha detaljerade synpunkter på en bok som innehåller, råd, tips och idéer för att underlätta att undvika att diskriminera människor ute i arbetslivet. Därav har jag inte gått in och kommenterat sådant som jag tycker är enskildheter, som vad man säger om social kompetens och annat. Den diskussion som vi nu för består av två delar. Den ena gäller om de olika diskrimineringslagarna är bra, lätta att använda och får det syfte som vi alla tre är överens om, nämligen att ingen ska bli diskriminerad på grund av sitt kön, sin ålder, sin etniska bakgrund eller sin sexuella läggning. Mitt svar är att så här långt tror jag att lagstiftningen är bra, men när den har funnits ytterligare en tid ska vi, precis som riksdagen och regeringen har sagt, utvärdera den för att se om det går att göra förenklingar och om det vore bra att slå ihop lagstiftningen eller ombudsmännen. Då ska självfallet också frågan om det blir enklare och mer överblickbart också för de små företagen spela en viktig roll, självklart. Jag tycker som sagt att det är lite omvänt när jag som socialdemokrat nu säger att vi politiker kanske inte ska lägga oss i och i riksdagens talarstol stå och diskutera riktigt allt, utan vi ska hålla oss till lagstiftningen och vad politikerna faktiskt har att bestämma om. Sedan ska jag allmänt sett - vilket jag också gör - föra diskussioner med myndigheterna så att de, när de utformar inte bara direkta råd utan också tips, idéer och handböcker, också tänker på den lille företagarens verklighet. Detta är självfallet viktigt. Det är inte så att jag anser mig ha varit småföretagare. Jag var egenföretagare några år och är väl medveten om både de problem och de oerhörda lyckokänslor som kan finnas i att så småningom anställa någon och att förhållandet då förändras radikalt för ett litet företag. Men som sagt: Låt oss inte i denna debatt tappa perspektivet. Denna handbok har tagits fram med ett mycket allvarligt och välmenat syfte, nämligen att hjälpa företag att undvika att diskriminera. Det är trots allt den uppgiften som är viktig att hålla i minnet. Sedan återstår mycket när det gäller att i många sammanhang skapa förståelse hos alla myndigheter för att det är skillnad mellan att vara en liten företagare och en stor. Det är skillnad på vilken kunskap man kan hålla sig till minne, vilka anvisningar man kan ta till sig och vilket språk man förstår. I dessa delar har vi mycket att kvar att jobba med från Näringsdepartementets sida. Och det, försäkrar jag både Patrik Norinder och Henrik Westman, gör vi, också när det gäller diskrimineringslagarna.
Fru talman! Det andas ganska mycket att vi tycker samma sak, att vi tycker att det är viktigt att undvika diskriminering och att vi ska se till att hjälpa småföretagarna så att de inte hamnar i något sådant. Samtidigt kan jag hålla med om att vi ska diskutera lagarna. Men det är ändå ganska allvarligt när man från ansvarigt håll - för det måste man väl ändå säga att dessa ombudsmän är - tolkar lagarna på det sätt som man har gjort i form av sina råd och anvisningar. Jag vill rekommendera läsning av råden och anvisningarna för de ger rätt halsbrytande konsekvenser för en småföretagare, och jag har tagit upp några av dem i min interpellation. Jag tolkar det så att man har haft ett storföretag framför sig när man har funderat på råden. Det är inte bra, därför att då kanske småföretagarna drar sig extra mycket för att anställa någon, och vi vill ju alla få fart på småföretagsamheten. Blir det så att de då inte rekryterar eller att de inte längre vänder sig till arbetsförmedlingar, som det står i vissa utredningar nu, därför att de känner att dessa är emot företagsamheten är det inte bra. Därför hoppas jag att det leder till resultat om Mona Sahlin tittar på detta. Jag tror att en diskussion med ombudsmännen om att göra det lite enklare är bra. Titta på de råd som finns. De är krångliga för en småföretagare. De är inte anpassade för dem. De kan försvåra. En domstol kommer säkert att fundera över vad de har sagt. Det väger trots allt ganska tungt vad dessa ombudsmän säger. Då är det inte bra. Då blir det negativa konsekvenser.
Fru talman! Jag får stryka under vad statsrådet sade, dvs. att politiker inte ska lägga sig i allting. Det är jag den första att hålla med om. Däremot går det inte att bara krypa förbi frågeställningen om handboken. Statsrådet säger att det inte är någonting vi ska debattera här, men det är det. Det är en anpassning till lagstiftningen som ombudsmännen har sett det, och därför är den en viktig handling. Jag skulle vilja se att man gjorde om den eller tittade på hur man skall anpassa lagstiftningen för småföretagsamhet. Jag vill också tacka för beskedet att lagstiftningen ska ses över och att man ska utvärdera detta. Jag hoppas att den utvärderas mycket utifrån hur småföretagsamheten har klarat dessa diskrimineringslagar. Jag har själv varit småföretagare i 30 år, och jag känner bekymmer över hur man ska lösa rekryteringen när jag har läst handboken. Jag vill understryka vikten av att vi får en lagstiftning som gör att vi inte förhindrar arbete hos småföretagsamheten, för det är där många arbeten ska komma fram.
Fru talman! Jag ska vara mycket kort. Jag vill bara säga att det är en bra diskussion, men det finns ändå gränser för hur den ska föras. Jag har läst handboken. Det helhetsintryck jag har är inte det som Henrik Westman och Patrik Norinder har. Det jag koncentrerar mig på är det jag har ansvar för att handha gentemot myndigheterna, nämligen lagstiftning, tillämpning och resurser. Jag vill verkligen understryka att en domstol som ska döma utifrån diskrimineringslagarna inte tittar på vad som står i handböcker. Det kan jag försäkra. Man titta på lagen. Man tittar på skrifterna runt lagen och försöker efterfölja dem. Slutligen ska vi självfallet utvärdera dessa lagstiftningar, och då ska vi också titta på småföretagen. Låt oss inte glömma att den stora grunden för utvärdering är om diskrimineringen har minskat. Har vi fått större mångfald i arbetslivet? Har fler människor sluppit att bli diskriminerade beroende på sitt kön, sin sexuella läggning eller sin etniska bakgrund? Det är det som är avsikten med lagen, och det är det som utvärderingen ska gälla. För att nå dit är det viktigt att alla förstår och kan använda lagen. Då kommer småföretagen in i bilden.

Fru talman! Martin Nilsson har frågat mig om jag ser den tilltagande arbetskraftsbristen på arbetsmarknaden som ett allvarligt problem, vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ytterligare öka kompetensen för att därigenom öka den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden samt om regeringen är beredd att kartlägga om och hur eventuella negativa ekonomiska konsekvenser för den enskilde påverkar viljan att studera. Sverige går nu in i ett nytt skede med ökad tillväxt, fler jobb och minskad arbetslöshet. Arbetslösheten var i november 1999 nere i 5,2 %. Det förstärkta anställningsstödet som beslutades om under 1999 har lett till att antalet personer med långa inskrivningstider minskar. Arbetslösheten bland personer med invandrarbakgrund sjunker påtagligt. Detta nya ekonomiska läge har möjliggjort för regeringen att ge arbetsmarknadspolitiken en tydlig tillväxtinriktning. Vi kan offensivt satsa på platsförmedling och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning i sektorer med behov av arbetskraft. Martin Nilsson pekar i sin interpellation på ett antal problem och risker som följer med den kraftiga tillväxten. Jag delar hans oro. Den regionala obalansen är stor. Utvecklingen är inte lika positiv i hela Sverige. I stora delar av landet har många människor fortfarande lika svårt som tidigare att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Parallellt med detta ser vi tendenser till flaskhalsar. En tilltagande arbetskraftsbrist utgör ett allvarligt hot mot en långsiktig tillväxt. Brist på arbetskraft finns bland annat inom yrken som kräver högskoleutbildning. Detta problem har regeringen redan tidigare uppmärksammat och fortsätter nu satsningen på en kraftigt utbyggd högskola. Men det finns också tendenser som tyder på arbetskraftsbrist inom andra yrken som kräver en kortare utbildning, bl.a. yrken där någon form av licens är ett krav, som elektriker och svetsare. Arbetskraftsbrist inom dessa områden lämpar sig väl att mötas med arbetsmarknadspolitiska insatser. Ett annat sätt att möta arbetskraftsbrist är att möjliggöra utbildningsinsatser redan innan brist uppstår. Därför har möjlighet för bristyrkesutbildning för redan anställda införts på prov detta år. Dessutom har det nationella programmet för IT-utbildning, SwIT, utökats, och Kunskapslyftet finns kvar ytterligare något år. Vidare föreslog regeringen i budgetpropositionen att drygt 1 miljard kronor årligen ska avsättas till individuell kontinuerlig kompetensutveckling i syfte att ge den enskilde större inflytande över sin kompetensutveckling. Regeringens massiva satsning för ökad kompetens kan behöva kompletteras med ytterligare insatser för att öka den geografiska rörligheten. I Regeringskansliet pågår för närvarande ett arbete med att försöka hitta former för att underlätta pendling för vissa bristyrken. Regeringen är väl medveten om att ekonomiska faktorer har stor betydelse för den enskildes möjlighet att utbilda sig. Regeringen har nyligen lagt en proposition om reformerat studiestödssystem som bl.a. syftar till att underlätta för den enskilde att våga börja studera. Kunskapslyftskommittén genomför för närvarande en utvärdering av Kunskapslyftet och det särskilda utbildningsbidraget. Men det är mycket viktiga och svåra frågor, och jag följer därför noga utvecklingen inom arbetsmarknadspolitikens område. Jag vill också informera Martin Nilsson om det mångfaldsprojektet som startats i Näringsdepartementet med uppgift att kartlägga hur faktorerna kön, klass, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning och funktionshinder påverkar den enskildes möjligheter på arbetsmarknaden samt att utreda hur mångfald i näringslivet kan påverka tillväxten. Jag vill avslutningsvis säga att arbetslöshetsprognoserna nu visar att det är möjligt att uppnå det av regeringen fastställda 4-procentsmålet men att det finns flera osäkra faktorer och att regeringen kan komma att behöva göra särskilda insatser för att klara av detta. Jag har för avsikt att återkomma till dessa frågor i den arbetsmarknadspolitiska propositionen och i budgeten.
Fru talman! Låt mig tacka näringsministern för svaret. Jag tycker att det i mångt och mycket är ett positivt svar. Jag tror att vi delar synen att arbetskraftsbrist där den uppstår är ett stort problem dels därför att den riskerar att skapa flaskhalsar som i sin tur skapar inflation, vilket kan föra med sig många ekonomisk-politiska konsekvenser, dels därför att en ökad rörlighet på arbetsmarknaden är en av de metoder som Sverige måste kunna använda som en konkurrensfördel på en internationell marknad. Det är sant att vi har mer rörlighet i dag - exempelvis geografisk rörlighet och kompetensrörlighet - än vad vi har haft på många år. Men det är också sant att kraven är så oerhört mycket större än vad de har varit tidigare. Det finns all anledning att jobba vidare med detta. Jag tror också att det är viktigt att diskutera rörligheten på arbetsmarknaden därför att det blir svårt att ta en diskussion om det andra stora problem som finns på arbetsmarknaden, nämligen en kvarstående arbetslöshet som behöver bekämpas. Den riskerar att komma i bakgrunden för diskussionen om flaskhalsar och arbetskraftsbrist. Man kan ju tycka, det tycker i alla fall jag, att detta är en fantastisk situation. Bara för ett par år sedan hade det varit helt omöjligt att föra denna diskussion. Från massarbetslöshet till stark sysselsättningsökning och stark tillväxt i ekonomin - det får väl sägas vara ett gott betyg till såväl regering som riksdagsmajoritet. Det goda betyget får kanske, som näringsministern också påpekar i svaret, speciellt anses gälla de omfattande utbildningssatsningar som varit en viktig del. Men faktum kvarstår: Det behöver göras mer. Problemen är större. Kraven i dag är oerhört mycket större. Det vi ser är stora såväl yrkesmässiga som, framför allt, regionala problem på arbetsmarknaden. Jag väljer att tolka näringsministerns besked om att han ska fundera på de här frågorna och komma tillbaka i såväl arbetsmarknadspolitisk proposition som budgetarbete som positivt. Jag tror att vi är överens om vad rörlighet i första hand ska innebära. I första hand ska det innebära satsning på utbildning, kompetensrörlighet. Där finns det en hel del saker. Jag tror för min del, och jag skulle gärna vilja höra näringsministerns svar på det utan att för den skull föregå allt budgetarbete, att det finns ett behov av att öka omfattningen av den individuella kompetensutveckling som nu finns. Jag tror också att det finns anledning att fundera på hur man kan öppna upp Kunskapslyftet. Det är förvisso en tillfällig satsning, men mycket talar med tanke på de ökade kraven för att man på ett eller annat sätt kommer att få se något slags fortsättning. Hur kan man öppna upp där så att fler som i dag är anställda kan få den kompetens som detta innebär? Den andra punkten efter utbildningsrörlighet eller kompetensrörlighet är väl någon form av rörlighet mellan olika yrkesval, att arbetstagare och arbetslösa måste vara beredda att också fundera på andra yrken än dem man traditionellt har jobbat inom. Här vet jag att det pågår ett arbete när det gäller a-kassan. Det bereds i Regeringskansliet. Bl.a. ska det klargöra vilka krav som ska ställas. Det är också en viktig del i den här rörligheten. Den tredje och sista biten handlar om den geografiska rörligheten. Jag tror inte att man ska underskatta den. Den kommer också att behövas. Från en del håll, speciellt länsarbetsnämnden hemma i Jönköpings län som har stora svårigheter med det här, signaleras det om problem med såväl resurser som regelsystem. Jag hoppas och tror att näringsministern också lägger in detta när han funderar inför budget och arbetsmarknadspolitisk proposition. Det behövs åtgärder för att också öka den geografiska rörligheten. Såväl pendling som flyttstöd behöver diskuteras i det sammanhanget.
Fru talman! Med risk för att gå in här och bryta en parrelation av inbördes beundran får jag vara lite mer obekväm. Både Martin och jag fick lite nyhetsinformation på länsarbetsnämndsnivå i går. Där var väl kanske inte länsarbetsnämndschefen lika optimistisk som näringsministern är i sitt svar och trodde inte att 4 Jag har läst näringsministerns svar. Jag tycker att det är bra att man i svaret manifesterar att det är ett allvarligt problem med flaskhalsarna på arbetsmarknaden. Det står dock "tendenser till" flaskhalsar. Det är väl ändå ett understatement? Det är åtminstone i våra trakter, i Jönköpings län, ett påtagligt faktum. Länsarbetsnämnden i Stockholm har frågat 1 800 företag. Sex av tio vill växa, men de saknar rätt arbetskraft. Det löser man genom inhyrning, genom ökad övertid och genom att tacka nej till order. Det är ett påtagligt bevis på att tillväxten kunde vara bättre i vårt land om vi kunde lösa den här problematiken. Hur får vi då människor som i dag är arbetslösa att ta ett arbete? Det var ganska entydigt från länsarbetsnämnden i går, och vi har hört det från flera håll, att pendlingsstöd är en avgörande faktor för att minska kostnaden när man går från arbetslöshet till arbete. Jag tror att vi måste inse att Sverige är ett glest befolkat land där möjligheterna till arbetspendling måste finnas utan att det utgör ett alltför stort ekonomiskt avbräck. Det vore intressant att höra vilka sådana förslag som förbereds. Det aviseras i skrivningen här att det kan finnas en lösning för vissa bristyrken. Jag skulle önska att det inte blev specifikt riktade lösningar för vissa bristyrken utan att man jobbar på generella regeländringar i det här avseendet. Vi har varit inne på att göra det mer generöst än i dagsläget. Jag tror att det är nödvändigt. Bilen är det enda sättet att ta sig till jobbet för väldigt många. Jag tycker att det vore en fördel om man fick arbeta med det här ute på arbetsförmedlingarna. Det här med bristyrkesutbildningen gladdes jag åt i propositionen. Jag tycker att det är ett nytt tänkande som möjliggör för dem som redan är i arbetskraften att få ta del av en utbildning som gör att de kan lämna sin plats till någon annan. Det är rätt tänkt, men det var väldigt lite pengar. 130 miljoner är en spott i havet. Dessutom måste man ansöka via länsarbetsnämnderna. Det är ett krångligt förfarande, och det räcker inte till. Mer satsning och ökning i den riktningen skulle jag se på med stor glädje och tacksamhet. Jag vet att man även ute på arbetsförmedlingsnivå skulle tycka att det vore bra om det här kom till stånd. Sedan kan jag beklaga - och jag skulle gärna vilja fråga näringsministern om - detta med kompetensutvecklingen. 1 miljard kronor har avsatts. När kommer ett förslag om hur det här kommer att se ut? Det är också ett framtidsförslag, men det måste få ett reellt innehåll och specificeras. När kommer förslaget? Jag skulle också gärna vilja lämna över förslaget om en fungerande lärlingsutbildning som faktiskt möjliggör att handelns kunskaper blir en alternativ utbildningsväg. Man knyts tidigt till ett företag. Man får en anknytning till en arbetsgivare och en möjlighet att göra entré på arbetsmarknaden. Många invandrarungdomar har väldigt svårt att få fotfäste i dag. Vi fick en signal i förra veckan om flickor som slutar skolan direkt efter nian och som efter sju år inte har kommit in på arbetsmarknaden och inte heller har någon utbildning. Det här med alternativa utbildningsvägar tycker jag är en jätteviktig nyckelfråga. Man kanske måste se att det inte bara finns en väg att ta sig igenom skolan utan att det finns olika möjligheter att välja och att alla har inriktningen att man ska få en anknytning till arbetslivet.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att perspektiven skiftar snabbt. Det var inte så länge sedan som Maria Larsson stod här och angrep mig för att ingenting hände på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökade för sakta. Det var alltför många öppet arbetslösa. Nu får jag kritik för att det inte går tillräckligt snabbt att klara av frågan om flaskhalsar. Perspektiven ändras snabbt. Jag vill säga att när det gäller frågan om flaskhalsarna delar jag den kritik som tas upp, eller de farhågor som finns. Men det är också så att länsarbetsnämnderna med sina resurser har möjligheter att hantera detta. Problemen uppkommer när det, som jag säger i interpellationssvaret, krävs alltfler som ska ha högre utbildning. Det är dock få länder, om något, som under så kort tid har satsat så starkt på högre utbildning och som har ökat antalet högskole och universitetsplatser så mycket som vi har gjort. Vi måste fortsätta att gå den vägen. Detta är ett problem, men det är på något sätt ett positivt, hanterbart problem. Jag vill också säga något om den geografiska rörligheten och frågan om pendlingsstöd. Jag tror inte att det är en framkomlig väg. Pendlingsstöd kan man möjligen rikta in på en grupp under en viss tid om man vet att denna arbetskraft krävs för att kunna lösa vissa särskilda arbetsuppgifter som har stor betydelse för tillväxten i en region, en kommun eller liknande. Ett bra exempel är byggnadsarbetare. Men att ha pendlingsstödet som ett system kan inte vara en bra metod eftersom arbetsgivaren och arbetsgivarens erbjudande om lönevillkor, arbetsmiljö, utveckling osv. ändå måste vara det avgörande. Vi får inte hamna i att vi generellt sett betalar pendlingsstöd. Däremot är det oerhört viktigt, och det ser vi alltmer, med kommunikationer. Om vi har snabba och bra kommunikationer innebär det att jag som individ får en mycket större arbetsmarknad. Det gäller om sträckor som det tar två timmar att färdas i dag sedan kanske bara tar en halvtimma eller en timma att färdas. De stora vinsterna kan man inte minst göra när det gäller kommunikationer som är kopplade till tåg. Det innebär då att jag som individ vidgar min arbetsmarknad. Det är sådana investeringar som det handlar om. Det är den vägen vi ska gå. Men att ha pendlingsstöd som någon generell metod tror jag kan bli både konkurrenshämmande och felaktigt på andra sätt. Fru talman! Vi står inför två problem, om jag nu ska ta upp problemen. Det ena problemet är att vi ska klara av flaskhalsarna, och de är oftast regionalt betingade, dvs. att det är fler flaskhalsar inom de områden där det är en snabb tillväxt. Det andra problemet, som vi står inför, är att vi ser att Sverige blir alltmer tudelat. Vi kan se att den öppna arbetslösheten fortfarande ökar i skogslänen. Där är det ingen efterfrågan på arbetskraft, och vi kan se att nästan hälften av de öppet arbetslösa har varit långtidsarbetslösa. De har varit arbetslösa i kanske två, tre, fyra, fem år. Vi måste dels klara av dessa flaskhalsar, dels klara av dessa långtidsarbetslösa. Och det krävs helt andra åtgärder än generella åtgärder. Det måste vara mer riktade åtgärder.
Fru talman! Först vill jag säga några ord till Maria Larsson. Jag tror att hon använde uttrycket "parrelation". Man behöver väl inte skämmas över att man har goda resultat. Jag tror att den tillväxttakt som har varit i ekonomin i den del av landet som såväl Maria Larsson som undertecknad representerar i denna riksdag visar att vi har mycket att tjäna på den politik som faktiskt har förts. Det är väl i alla fall värt att notera något för denna kammares protokoll när det gäller länsarbetsnämndsdirektören i Jönköpings län. Det är värt att konstatera att man är väldigt nära att nå en 4-procentig arbetslöshet. Sannolikt gör man det redan inom någon månad. Det är också värt att till näringsministern säga några ord när det gäller just flaskhalsproblematiken. Jag vill först säga att jag håller med om bilden av att det här är en tudelad fråga. Det är ingen lätt fråga. Man kan inte bara fokusera på detta. Men det är också viktigt att göra någonting åt flaskhalsproblematiken. Annars kommer vi inte till den andra egentligen viktigare frågan, nämligen hur vi klarar av att få in de marginaliserade i arbetslivet, de som i dag är utanförstående på arbetsmarknaden. Hur klarar vi att få fram de satsningar som behövs? Om man fokuserar på flaskhalsproblematiken tror jag att det är viktigt att komma ihåg att uppmärksamma näringsministern på att det skiljer sig ganska mycket över landet. Jag är lite rädd för bilden av att det huvudsakligen handlar om högskoleutbildningar eller universitetsutbildningar. Det har gjorts jättestora insatser i det avseendet. Det är på många områden ett stort problem. Men i den region som Maria Larsson och jag kommer från handlar det ofta om andra kategorier. Det är ofta ganska yrkesinriktade utbildningar som behövs. Det handlar om verkstadsindustrin. Det handlar om elektriker osv. Det finns ett antal områden där det finns konkreta bristsituationer. Det är viktigt att se att det behövs åtgärder. När det gäller diskussionen om penningstöd tror inte jag heller att det är stödet inom arbetsmarknadspolitiken som behövs, men det behövs en diskussion inte minst om de avdragsmöjligheter som finns och om vad man kan göra i det avseendet. Det är en mycket kostnadskrävande reform, och det är en svår diskussion att ta upp i jämförelse med andra angelägna budgetkrav. Jag är väl medveten om det. Någonstans måste man också ta upp diskussionen om vad detta är värt, och det tror jag att näringsministern gör i interna regeringsförhandlingar. Jag tror också att det är viktigt med ett flyttstöd eftersom all kompetens som behövs inte finns i närliggande område. I vår region, Jönköpings län, kan jag konstatera att det finns en ganska omfattande läkarbrist. Den kommer vi inte till rätta med genom pendling till näraliggande platser. Det behövs också andra former av stöd. Då är flyttstödet viktigt. Det är ju synd att Maria Larsson exempelvis representerar ett parti som vill minska eller ta bort det stödet, men det är viktigt att det finns ett sådant. Sedan håller jag med när det gäller diskussionen om kommunikationer, speciellt kollektiva kommunikationer. Men det är inte lösningen i hela landet. På många ställen är befolkningsunderlaget alltför litet för att man ska kunna lösa problematiken på det sättet. Då måste det finnas en möjlighet att använda bilen. Då kommer vi ju in på den diskussion som såväl Maria Larsson som jag har försökt föra, nämligen om vilka incitament det finns när det handlar om att vara arbetslös eller ta ett jobb som innebär att man får merkostnader i och med att man har egen bil och kör de här milen osv. Jag tror att det finns anledning att fundera på detta med möjligheten att göra avdrag för resor till jobbet i framtiden.
Fru talman! Jag är verkligen lika glad som både näringsministern och Martin Nilsson över att arbetslösheten minskar. Om takten ökar blir jag inte ledsen för det. Det tror jag inte att näringsministern heller blir. Det jag reagerade lite mot var att man kanske tillskriver regeringen hela handlingskraften när det gäller att komma in i en tillväxtfas. Det är bra jobbat att ha sanerat ekonomin, men att vi finns i en omvärld med en högkonjunktur är ju icke heller oväsentligt. När det gäller att rekrytera välutbildad arbetskraft får man samfällda signaler från vårt län. Det är inte problemet. Jag har träffat ett antal Gnosjöföretagare i dag, och de säger att de har bra relationer till högskolan. De har knytningar till högskolan. De är fadderföretag åt högskolestuderande. Att rekrytera den kategorin är inte problemet. Problemet är att fylla platserna på verkstadsgolvet. I det avseendet är pendlingsstöd eller, rättare sagt, möjlighet till avdrag för resor till arbetet en oerhört viktig faktor. Jag ser gärna att näringsministern med kraft driver kravet på t.ex. Europakorridoren. Jag tror att pendling till arbetet kommer att öka i stor utsträckning de närmaste åren. Tillgången till snabba allmänna kommunikationer är naturligtvis av godo, men det går inte att täcka in vårt glest befolkade land med allmänna kommunikationer överallt. Då måste det finnas möjlighet att också använda bilen till jobbet och dra av de resorna skattemässigt. Jag efterlyser inte ett direkt stöd men en avdragsmöjlighet. Jag blir orolig om näringsministern så kategoriskt avvisar det här. Tack!
Fru talman! Jag börjar med flaskhalsarna. Det är klart att de är ett utomordentligt allvarligt problem. Om vi inte klarar av att tillföra arbetskraft med den kompetens som efterfrågas leder det till en löneglidning. Den leder till kompensatoriska krav från andra grupper som inte får del av det här. Det leder då till inflation, och inflationen leder till räntehöjning. Den kan i sin tur stoppa den goda tillväxten. Jag ser utomordentligt allvarligt på den frågan. Jag delar också uppfattningen, som jag sade i mitt svar, att det inte bara handlar om högskoleutbildade. Det handlar om yrkesutbildade och som jag nämnde yrken där man kräver någon form av licens, som elektriker, svetsare och liknande. Det här måste hanteras inom den reguljära arbetsmarknadspolitiken. Där har vi också goda förutsättningar. Det finns flyttstöd. Vi bedömde att det skulle kosta ungefär 300 miljoner kronor, och 275 miljoner har gått åt till flyttstöd i dag. Det kan vi se. Det här flyttstödet består av pendlingsstöd, varje dag i sex månader. Det består av starthjälp, och det består av resebidrag om man ska söka jobb osv. Jag förstår att ni menar något annat. Det ska vara något generellt som ska gälla hela tiden eller något liknande. Men det finns alltså möjlighet för mig att få stöd för att kunna flytta. Under en viss tid kan jag få ett visst stöd. Jag är öppen för allt. Jag stänger inte dörren. Jag försöker bara argumentera. Jag tror inte att det vore bra med ett generellt pendlingsstöd, att man generellt får någonting. Det är möjligt att man kan göra skatteavdrag eller något liknande. Vi tittar på denna fråga, men jag tror inte att man generellt kan göra så här. När det sedan gäller frågan om Sverige, regeringen och att det är en stark högkonjunktur runtomkring osv. ska vi inte klappa oss på bröstet. Det är synd att det är så få i kammaren när jag säger detta. Jag talade i går med Liikanen, en av kommissionärerna, och jag har talat med många andra i kommissionen. De säger så här till mig: Det "hottaste" landet i Europa i dag är Sverige. Det är det land som bäst har förberett sig för de strukturella förändringar vi kommer att se. Det är det land som mest har tagit till sig IT. Det är det land som mest har satsat på utbildning. Det är det land som där vi i dag har den snabbaste tillväxten. Jag tycker att det är ett gott betyg för denna regering.
Fru talman! Jag delar näringsministerns analys på den senaste punkten. Det är kanske inte så förvånande, men jag vill likväl ändock markera det till protokollet. Det finns ett antal möjligheter inom arbetsmarknadspolitiken att göra mer begränsade insatser. Jag har noterat att näringsministern för något slags dialog om byggindustrin och pendling. Det tycker jag är ett bra initiativ. Det är också bra att ta en diskussion om något som vi kanske inte har diskuterat här men som självklart också måste tas med i perspektivet, nämligen: Vad är det offentligas roll, och vad är näringslivets roll? Självklart har näringslivet och företagsvärlden också ett ansvar för att se till att det finns såväl kompetens som rörlighet på arbetsmarknaden. Det måste vara en dialog mellan det offentliga och näringslivet. Det vill jag instämma i. Det finns anledning att ta en sådan diskussion även om vardagsfrågorna utöver den akuta byggproblematiken. Det finns möjligheter att göra en hel del inom arbetsmarknadspolitiken. Det har exempelvis gjorts i Jönköpings län i form av att man har bedrivit bussning mellan Jönköping och Gnosjöregionen när det har funnits behov av det. Jag tycker att det är bra. Men det är också, precis som näringsministern har varit inne på, en ganska begränsad åtgärd som bör vidtas under en begränsas period. Antingen måste den sedan leva av egen kraft, eller så måste den ersättas av mer generella åtgärder. Det är då diskussionen om vilka skattemässiga regler som gäller exempelvis för pendling och sådant kommer upp. Jag hoppas att näringsministern tar med sig denna diskussion till det kommande budgetarbetet och den arbetsmarknadspolitiska propositionen. Det är viktigt att man får fram åtgärder inom det här området.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga att regeringen har för avsikt att komma med en hel del åtgärder på det arbetsmarknadspolitiska området. Det är åtgärder som dels ska tillse att vi uppnår detta 4 procentsmål, dels ger oss bättre möjligheter att hantera frågan om flaskhalsar. Därtill ska vi göra en översyn och se hur vi kan styra utvecklingen bättre nationellt och använda de instrument som AMS har till sitt förfogande.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att inte näringslivet alltför starkt ska koncentreras runt Stockholm samt vilka åtgärder jag avser vidta för att stödja utvecklingsstrategin för Västra Götaland. Bakgrunden till frågan är bl.a., enligt Ulla-Britt Hagström, att av bolagen på Stockholms Fondbörs återfinns närmare 60 % på adresser i Stockholmsområdet och att enligt vissa bedömare Göteborgsbolag värderas lägre än Stockholmsbolag inom samma branscher. Jag håller med Ulla-Britt Hagström om att infrastrukturen är mycket viktig för näringslivets utveckling. Stora investeringar har gjorts och kommer att göras för att förbättra tillgängligheten till Västsverige och Göteborg. Väg E 6 är planerad att byggas ut till fyrfältig väg genom hela Bohuslän under perioden fram till år 2007. Andra stora vägutbyggnader som planeras i regionen är väg 40, delen mellan Borås och Ulricehamn, som planeras att byggas ut till fyrfältig väg. Väg 45 planeras för utbyggnad till motorväg på sträckan mellan Göteborg och Älvängen. Denna utbyggnad samordnas med byggandet av ny dubbelspårig järnväg i samma sträckning. En annan stor järnvägsinvestering i regionen är utbyggnaden till dubbelspår på Västkustbanan söder om Göteborg. Ulla-Britt Hagström pekar på Stockholm som en region som utvecklas positivt vad gäller näringslivet. Jag instämmer i den bedömningen men vill samtidigt framhålla att denna positiva utveckling kunnat ske trots en allt svårare trängsel i vägsystemet i Stockholm. Nyligen genomförda beräkningar av Statens institut för kommunikationsanalys visar att ungefär 330 000 bilar drabbas av trängsel varje dag i Stockholmsregionen. Motsvarande tal för Göteborg är En stark ekonomisk utveckling i Stockholmsregionen har gynnsamma effekter för hela den svenska ekonomin och är av stor betydelse för förnyelsen av det svenska näringslivet. För att Sverige bättre ska utnyttja sitt samhällskapital och ytterligare förstärka sin position som framgångsrik industrination är det dock viktigt att samtliga delar av landet, utifrån sina förutsättningar, bidrar till den gemensamma tillväxten. Det är således positivt för både storstäder och övriga delar av landet att den regionala utvecklingen blir mer balanserad. De regionala tillväxtavtalen är ett viktigt instrument för offentliga aktörer att tillsammans med näringslivet identifiera och utveckla regionernas starka sidor och möjligheter. I det avseendet pågår för närvarande ett betydelsefullt arbete i Västra Götalands län som regeringen följer noggrant. Även inom ramen för EU:s strukturpolitik görs betydande insatser i svenska regioner, bl.a. i de norra delarna av Västra Götalands län. Med dessa medel kan åtgärderna inom tillväxtavtalen kompletteras och finansieras. Många av de frågor som tas upp i utvecklingsstrategin för Västra Götalands län sammanfaller med pågående arbeten i Regeringskansliet. Detta gäller bl.a. inriktningen av investeringar i trafikens infrastruktur och utbyggnaden av infrastrukturen för den moderna informationstekniken. Inom båda dessa områden har regeringen för avsikt att under våren lämna propositioner till riksdagen.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Björn Rosengren för svaret på min fråga. Det är viktigt att Västra Götaland inte hamnar i bakvattnet som tillväxtregion. Det två viktigaste parametrarna är infrastrukturen och kompetensförsörjningen. Jag tackar för svaret att E 6 ska byggas ut genom hela Bohuslän. Statsrådet nämner också andra viktiga vägsträckningar. Det är dock en fel bedömning att lyfta fram just Statens institut för kommunikationsanalys jämförelse av trängseln av 330 000 bilar i Stockholmsregionen mot 40 000 i Göteborg och att ta detta som en intäkt för att vägnätet inte skulle ha betydelse för tillväxten. Vad jag vill lyfta fram är länken från Göteborg till Mälardalen och Stockholm. Utvecklingen i Östersjöområdet är viktig också för Göteborg. En viktig vägsträckning som Björn Rosengren inte nämnt och som är ytterligt viktig är E 20. E 6 och E 20 måste nämnas tillsammans. Det är en huvudförbindelse för tung trafik. Den är också bättre, då det är ett flackt område att ta sig igenom. Det är en vägförbindelse för 350 000 regioninvånare. Det är ett viktigt stråk för en sammanhållen arbetsmarknad i regionen. E 20 mellan Göteborg och Stockholm är 472 kilometer varav 219 har eller håller på att få målstandard. Endast 25 kilometer av dessa ligger i Västra ligger i Västra Götaland. Det är också den mest olycksdrabbade delen. Jag vill därför fråga näringsministern varför inte E 20 nämns i svaret. Min fråga utgår från en rapport jag läste med rubriken Rea på västsvenska företag - En granskning av värderingen av börsbolagen i de tre storstadsregionerna. En uppföljning är på gång. Frågeställningen i rapporten är om det finns en närhetsfaktor bakom börskurserna. Av bolagen på Stockholms fondbörs återfinns närmare 60 % på adresser i Stockholmsområdet. Den här undersökningen utgår från tre regioner, Hallands län och Skåne och Blekinge län. Tyvärr har jag inte kunnat studera detta vidare då utredningstjänsten inte har kunnat finna någon annan undersökning beträffande denna fråga. Björn Rosengren har inte heller berört frågan i svaret. Men klart är att koncentrationen av utbildning, analytiker och kontakter lockar alltfler företag till Stockholmsregionen. Jag håller med statsrådet om att en stark ekonomisk utveckling i Stockholmsregionen har gynnsamma effekter för hela den svenska ekonomin. Men det är mycket viktigt att andra regioner får möjlighet till tillväxt. Västra Götaland är Nordens främsta transportregion och fungerar som en motor i svensk ekonomi. Trots detta återfinns börsen lägst värderade grossistföretag i regionen, liksom företag inom branscherna kemisk industri, konsumentvaror, medier, rederitransport samt verkstad. Antalet jumboplatser vägs inte upp av en stor andel guldmedaljer menar den här rapporten av Hallvarsson & Halvarsson. Närhetsfaktorn borde egentligen inte spela någon större roll vid värderingen av börsbolag eftersom börsen ju finns i cyberrymden. Jag har försökt att få en sammanställning av hur det ser ut under de tre senaste åren när det gäller ökningen av börsnoterade företag i Stockholms-, Göteborgs och Malmöregionen. Det finns inget skrivet om hur näringslivskoncentrationen till Stockholm påverkar övriga storstadsregioner i landet. Varför görs det inga sådana sammanställningar? Statsrådet anser ju att tillväxten är viktig i hela landet.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att Västsverige, dvs. Västra Götalands län och Hallands län, faktiskt hävdar sig väl bland Europas regioner när det gäller bruttoregionalprodukten. Man har faktiskt en väldigt snabb tillväxt. Även andra typer av indikatorer på tillväxt och välfärd är positiva för Västra Götalands län. Förra året var Västra Götalands län ett av enbart fem län i Sverige som ökade sin befolkning. Övriga 16 län redovisade negativa siffror. Men det är självfallet så att Västra Götalands län är ett stort län med varierande förutsättningar för sitt näringsliv. Orter som Bengtsfors och Karlsborg har under senare år tappat många arbetstillfällen. Regeringen har gjort särskilda insatser för dessa orter och följer mycket noga utvecklingen. Jag kan också meddela kammaren att Göteborg är Nordens enda hamn med transocean linjetrafik, vilket är av stor betydelse för den svenska industrin. Omkring 25 % av den svenska exporten passerar genom Göteborgs hamn. På uppdrag av regeringen har Sjöfartsverkets generaldirektör Anders Lindström tillsammans med Göteborgs kommun och Göteborgs hamn förhandlat fram en överenskommelse som innebär en storsatsning på förbättrade farleder till Göteborgs hamn. Denna överenskommelse har slutförts i dag. I en första etapp kräver det investeringar på ca 700 miljoner kronor som kommer att tillse att vi får Torshamnsleden rätad, breddad och fördjupad. Enligt överenskommelsen ska staten svara för 500 miljoner kronor och Göteborgs kommun och hamn för 200 miljoner kronor. Samtidigt kommer Göteborgs hamn att genomföra investeringar på ca 400 miljoner kronor i kajanläggningar för att kunna ta emot den nya generationen containerfartyg. Enligt överenskommelsen ska också en andra etapp som omfattar åtgärder i Böttöleden prövas senast under år Detta är en stor investering som görs. Om man jämför - nu ska man inte göra det - Västra Götaland med det län jag kommer ifrån, Norrbotten, och talar om tillväxt och fördelning av tillväxt, tycker jag faktiskt att detta är en av de starkaste regionerna som vi har i Sverige när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Det är jag glad över, och självklart kommer den att bli bättre. Som jag har sagt kommer staten tillsammans med regionen att göra ytterligare investeringar. Jag nämnde ett exempel här.
Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för detta. Jag tackar givetvis för dagens överenskommelse om hamnen. Eftersom näringsministern är mer påläst på Göteborg och Västra Götaland än vad jag trodde ska jag passa på att ge ytterligare några kommentarer. Det finns väldigt många viktiga infrastrukturfrågor. Personligen vet jag, eftersom jag kommer därifrån, att näringslivet i Skaraborg med en handfull stora koncernföretag och ett mycket stort antal underleverantörsföretag och småföretag är starkt beroende av en god vägstandard. Det är kanske därför som jag har stannat väldigt mycket vid detta. Det gäller inte minst livsmedelssektorn. Där framstår Skaraborg som marknadsledande i landet och exporterar tre gånger så mycket som det producerar. Detta får följdeffekter, inte minst inom transportsektorn som har många huvudkontor placerade i Skaraborg. Merparten av kommunerna i Skaraborg har bara en halv timme eller kortare transporttid till E 20. Detta understryker E 20:s betydelse som pulsåder genom Västsverige. Men den goda vägstandarden får ett abrupt slut i Närke. Där är det slut på god väg. Sedan vill jag beröra den s.k. Sverigediagonalen där E 20 också utgör en viktig pulsåder som är av väsentlig betydelse för Bergslags-, Närke och Mälardalsområdet. Detta gäller godstransporter. Här har vi också kopplingen till Göteborgs hamn som ytterligare storhamn. Det är tydligen löst i dag, vilket är väldigt bra. Vi har ett annat området som näringsministern har att prioritera, och det är Landvetters flygplats. Succén med Arlanda med nya tågförbindelser betyder mycket, men det behövs också en snabbförbindelse till Landvetters flygplats. En snabbförbindelse Göteborg-Landvetter skulle ge en utvecklingspotential för hela regionen. Landvetters flygplats har faktiskt ett överskott, näringsministern, på 200 miljoner. Det måste värderas och få leda till utveckling. I Västra Götaland är många människor beredda att offra av kultur, bekvämlighet och trygghet för att medverka till att stärka tillväxten i regionen. Det måste också regeringen värdera. Västra Götaland är en av landets viktigaste tillväxtregioner. En betydande del av Skandinaviens industrier ligger inom 30 mils radie från Göteborg. Internationaliseringen av näringslivet är också påtaglig. Då måste regeringen inse att ändå fler satsningar på infrastrukturen krävs. Jag undrar om näringsministern känner till vägnätet i hela Västra Götaland. Är näringsministern beredd att satsa på det? Vi har flera olika tillväxtbranscher. Jag ska inte gå in på alla dem nu, men vägnätet är väldigt viktigt. Sedan har jag också en annan fråga som gäller utvecklingsstrategier. Den handlar om det finansiella läget. En gest från näringsministern sida nu skulle kunna vara att placera huvudkontoret för sjunde AP fonden i Göteborg. Det skulle ge ett finansiellt lyft till regionen och öka framtidstron. Jag har inte riktigt fått svar på frågan om E 20 ännu, och detta är ytterligare en fråga: Har näringsministern funderat över om huvudkontoret för sjunde AP-fonden skulle kunna ges som ett lyft till Göteborg?
Fru talman! När det gäller infrastrukturen, vägar, tågtransporter, flyg osv., kommer vi i mars månad att lägga fram en infrastrukturproposition. Där kommer vi att ta upp frågor om utbyggnad, drift och underhåll av vårt infrastrukturella komplex. Den kommer att handla om hur vi ska fördela pengar och hur mycket pengar det ska kosta under perioden 2002-2011. Som interpellanten väl känner till har vi ett infrastrukturellt beslut här i riksdagen som innebär att på tio år ska vi lägga ut 190 miljarder kronor. Vi har tyvärr inte uppnått det. Bakgrunden till detta är att vi gjorde väldigt stora besparingar. Detta gäller ju inte bara staten utan även kommunerna. Det är lättare att spara på investeringar än att spara på socialvård, skola, omsorg osv. Nu är vi i en annan situation. Nu befinner vi oss i en situation där vi återigen kraftfullare kan se över infrastrukturen. Jag kan självklart inte svara för varenda väg, stor eller liten, i Västra Götaland. Men jag är medveten om att när det gäller vägnätet är drift och underhåll eftersatta. Det gäller vägar såväl i storstadsregionerna som i glesbygden, och jag vill än en gång säga att det kanske är än värre i glesbygden. Det är inte något försvar. Vi måste nu göra en stark upprustning när det gäller drift och underhåll. Ta E 6:an i norra Bohuslän. Det är en av de mest olycksdrabbade vägarna, och det är den väg som jag av det skälet anser måste prioriteras mest. Mitt svar är: Den här frågan återkommer vi till i mars. Det här är ingenting man gör på en dag, så vi får se hur vi långsiktigt nu ska klara av att förbättra vårt vägnät, hur vi ska förstärka infrastrukturen och hur detta ska finansieras. När det sedan gäller huvudkontor hit och dit ska jag inte ge mig in på att svara på det. Det får vi lösa i Regeringskansliet och återkomma till.
Fru talman! Det är ju ändå så att man skulle kunna få en synergieffekt för landet om storstadsregionerna på något sätt kunde komplettera varandra bättre. Det är därför jag tjatar om vägsträckningen mellan Göteborg och Stockholm. Jag har ett mål med den här interpellationsdebatten, nämligen att näringsministern liksom ska koppla ihop E 6 och E 20, och inte glömma E 20. Det kan leda till något positivt för framtiden. Det är faktiskt så att var åttonde svensk bor runt Sverigediagonalen. 12 % av Sveriges förvärvsarbetande befolkning bor här. Det är ett stråk som passerar Vänern och Vättern, ramar in Mälaren och förbinder Stockholm och Göteborg. Det är ganska intressant. Här finns 450 000 av de 3,8 miljoner som är sysselsatta i landet. Räknar man Stockholm, Göteborg och kommunerna intill handlar det om 43 % av Sverige. 30 % av godstransporten genereras från länen runt Sverigediagonalen, så det här är intressant. Sedan förstår jag att näringsministern inte kan svara vad gäller huvudkontoret för sjunde AP-fonden. Men man skulle ändå kunna hoppas. Jag skulle väl tro att näringsministern inte skulle bli så glad om optionsmäklarna sade att de ska flytta sitt huvudkontor till t.ex. London. Det är viktigt att vi får vara med och diskutera, även om jag vet att regeringen har det här beslutet. Men vi förväntar oss draghjälp av näringsministern.
Fru talman! Jag hänvisar än en gång till den proposition som kommer att presenteras när det gäller infrastrukturen. När det gäller såväl infrastrukturella investeringar som andra investeringar som görs från statens sida tror jag nog man kan säga att storstadsregionerna är väl prioriterade. Det är också så att marknaden spelar en större roll i dessa regioner, och därav följer att privat kapital och privata intressen deltar i investeringar på ett helt annat sätt än vi kan se i övriga Sverige. Ett bra exempel på detta är bredbandsutvecklingen. På det området är det marknaden som spelar starkt, det är marknaden som investerar, och det gynnar storstadslänen på ett sätt som måste sägas vara utomordentligt bra. Och det beror mycket på att man från regeringens sida och från kammarens sida mycket tidigt har förstått att det här kräver en avreglering. Men det är ändock så att övriga landet inte har samma chans. Därför tycker jag att vi ska ha en viss balans. Jag som näringsminister måste slåss för hela landet - självfallet såväl för Göteborg och Västra Götaland som för andra delar. Och det tycker jag ändå att vi gör.

Fru talman!

Regeringen stöder en mängd insatser för att främja utveckling och goda levnadsvillkor i Sverige utanför de tre storstadsområdena. Av dessa kan särskilt nämnas den utbyggnad av infrastrukturen i form av järnvägar och flygplatser samt den kraftiga ökning av antalet högskoleplatser som sker över hela landet. Jag vill även nämna de framgångsrika förhandlingar om ökade medel för regionalpolitiska åtgärder från EG:s strukturfonder om sammanlagt cirka 10 miljarder kronor för perioden 2000-2006, som nyligen har avslutats. Som ledamot i den regionalpolitiska utredning som regeringen tillsatt känner Eskil Erlandsson också väl till den uppgift att bl.a. utarbeta en strategi för regional balans som utredningen har. Dess förslag kommer förhoppningsvis att kunna medverka till att underlätta de problem som Eskil Erlandsson tar upp. Ett annat exempel på vad regeringen redan gör är de regionala tillväxtavtal som tagits fram för varje län och som för närvarande behandlas av Näringsdepartementet. Med dessa ges lokala och regionala aktörer möjlighet att påverka utvecklingsplanerna för sitt län. Detta är viktigt i en strategi för en modern regional näringspolitik. Vad beträffar olika former av grundservice som Eskil Erlandsson nämner vill jag särskilt nämna den databas över förändringar i tillgången till service i gles och landsbygd, som på regeringens initiativ nyligen har tagits fram. Arbetet med att utveckla samordnade servicelösningar utifrån denna bör intensifieras. Den nämnda utredningen har härutöver bl.a. i uppdrag att lämna förslag vad gäller grundläggande servicefrågor, både samhällelig och kommunal service i gles och landsbygd. Det är förvisso av stor positiv betydelse för såväl landsbygden, mindre orter som storstäder och dess befolkning att den regionala utvecklingen blir mer balanserad.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag har alltså ställt fyra frågor till näringsministern, och jag ska inte upprepa dem. Men, fru talman, jag är djupt oroad över såväl de växande regionala obalanserna i Sverige som att näringsministern av svaret att döma inte delar min oro. Näringsministern konstaterar i svaret att det förvisso är "av stor positiv betydelse för såväl landsbygden, mindre orter som storstäder och dess befolkning att den regionala utvecklingen blir mer balanserad". Det är ett grovt understatement av det faktum att Sverige håller på att kantra. Näringsministern säger att regeringen "stöder en mängd insatser för att främja utveckling och goda levnadsvillkor i Sverige utanför de tre storstadsområdena". Han nämner utbyggnad av infrastruktur som järnväg och högskola, satsningar som Centerpartiet har varit med och drivit fram. Näringsministern nämner dock inte den kanske viktigaste framtida infrastrukturella satsningen, utbyggnaden av en digital infrastruktur till alla företag och hushåll i landet. Det är enligt min uppfattning en av statens grundläggande uppgifter att garantera lika tillgång till denna infrastruktur för alla medborgare. Inte heller när det gäller den digitala infrastrukturen kan staten undandra sig detta ansvar. Utvecklingen mot en bättre teknikstruktur är en överlevnadsfråga och kräver mycket snabba åtgärder för landsbygdens del. För att vända den negativa trend vi nu ser måste vi hjälpas åt, enligt min uppfattning. Det finns en stark kraft och en enorm vilja runtomkring i landet att påverka den negativa utveckling som vi ser i alltför stora delar av vårt land. Denna vilja och denna kraft måste tas till vara. Här vill jag särskilt peka på vikten av att ta till vara stödord som t.ex. delaktighet. Människor vill vara med och påverka sin framtid. Man vill påverka sin livskvalitet. Man vill ha kultur i alla delar i landet. Man vill ha goda kommunikationer och utbildningsmöjligheter. Jag tycker att regeringen har glömt bort dessa stödord när man utformat sin regionalpolitik. Jag anser därtill att regeringen skyddar sig genom att - som vanligt - säga: Vi har tillsatt en utredning som ska lösa de här problemen. Jag måste därför upprepa mina frågor: Vad avser regeringen göra t.ex. på IT-området, så att människor kan känna trygghet på det området? Kommer alla delar av vårt land att få tillgång till den infrastrukturen på lika villkor? Vad avser regeringen göra med det finmaskiga vägnätet och vägunderhållet på detsamma? Vad vill regeringen när det gäller den motor på landsbygden som jag anser att jordbruket är?

Fru talman! Det är inte så att jag inte delar den oro som uttrycks. Jag har stått en timme här i talarstolen och talat om att Sverige är tudelat, på grund av att vi på vissa ställen har en oerhört snabb tillväxt och på andra ställen en mycket låg tillväxt. Det är regeringens liksom denna kammares sak att försöka finna vägar att få tillväxt överallt. Vi är överens om det. Sedan har naturligtvis frågan om flyg och tåg en oerhört stor betydelse för mindre orter. När det gäller flyg vill jag bara erinra om att flera mindre flygfält som har en stor betydelse för orter har öppnats under de senaste åren och delfinansierats av staten. När det sedan gäller frågan om bredband kan man konstatera, och det har sagts tidigare här i kammaren i dag, att det är få länder som så snabbt har byggt ut bredbandskommunikationer inom IT som Sverige - få länder. Det har gått oerhört snabbt. Men problemet är att vi inte har lyckats få det lika snabbt överallt. Då vill jag uttrycka det så här: Detta rör både marknaden och om staten. Marknaden har klarat och kommer att klara detta oerhört bra i storstadsområdena och i många städer därutöver. Men vi behöver också med all sannolikhet skjuta till stöd för mindre order för att kunna få en snabb utveckling av bredband. När det gäller bredband finns det också ett litet missförstånd. Inte minst Centerpartiet driver ju linjen att det ska var optokabel eller svartkabel som man gräver ned. Men bredband är 2 megabyte per sekund i båda ändarna, för att nu ha en teknisk definition. Det innebär alltså att detta likaväl kan ske via radiokommunikation och på annat sätt. Därför menar jag att vi också måste ha konkurrens, och vi måste även bedöma vilken teknik vi ska använda. Jag kommer i mars månad att förelägga riksdagen en IT-proposition. Där kommer jag mycket noggrant att kunna redogöra för och lägga fram förslag om bredbandsutbyggnad, dvs. infrastrukturen, frågor om staten som ordningsman och en hel del andra frågor om regelverket för att snabbt få ut detta. När det sedan gäller landsbygden och landsbygdens utveckling har det ju visat sig att vi har en kraft i Sverige, som också nämndes här, och det är byalagen. Vi har en oerhörd kraft bland dem. Där man har starka byalag, och där man får ett rimligt stöd för detta, kan vi också se en fantastisk utveckling. Många gånger handlar det om basverksamhet som t.ex. jordbruk, men man har också mycket annan verksamhet. Det kan vara turism, tillverkning, service etc. Det är den utvecklingen jag tror att vi måste gå vidare med.

Fru talman! Vi tycks vara överens om att Sverige håller på att kantra. Det är ju så, vilket har konstaterats många gånger här i kammaren, att av Sveriges 289 kommuner är det, nu för fjärde året i rad, lite drygt 200 som minskar. Det är därtill samma kommuner år efter år. Några står stilla, och bara ungefär ett tjugotal ökar. Detsamma kan konstateras när det gäller den inomkommunala utvecklingen. Det finns kommuner som inte kommer att få ihop en normal skolklass om några år, där barnafödandet är så lågt att man inte kommer att kunna fylla en enda skolklass.

Jag upprepar alltså: Med tanke på det jag har refererat till, nämligen befolkningsutvecklingen, tycker jag att det snabbt borde läggas fram en strategi från regeringens sida om hur man avser att lösa kommunikationerna och den breda utbildningen av folket, hur man ser på demokratiaspekterna i alla delar av landet och hur man sprider kulturen i alla delar av landet. Det går inte att vänta på den utredning som regeringen och ministern har tillsatt. Slutligen vill jag fråga om vi skulle kunna tänkas vara överens om en princip, nämligen principen att ingen bygd är för liten för att ha rätten att överleva och att det är medborgarna där som ska avgöra sin framtid och att den inte ska dikteras uppifrån.

Fru talman! Jag inser mer än väl problemet med befolkningsutvecklingen, men jag tror att vi ändå måste klara ut vad det är. Det är faktiskt så att vi har för låga födelsetal. Det föds alltför få i förhållande till hur många som dör. Jag kan ta Norrbotten som exempel. Det har flyttat ut ungefär 5 000 människor från Norrbotten under alla år, om man går tillbaka i historien. Men förr flyttade det in relativt många, framför allt under de senaste tio åren då vi hade en invandrarpolitik som ledde till att många invandrare fick sin introduktion i det svenska samhället i många mindre kommuner i Norrbotten. Men efter tre år flyttade dessa ut, och då såg man hur befolkningstillväxten doppade. En annan sak är att det förr, och detta är det stora problemet, var många som flyttade in, om vi nu fortsätter att tala om Norrbotten. I dag är det inte alls så många som flyttar in. Med detta vill jag ge en beskrivning, och detta har behandlats i den utredning som interpellanten sitter i och är väl kunnig i. Därför kan man inte försöka beskriva det som om regeringen jagar i väg människorna från dessa glesbygder, utan det finns en förklaring bakom detta. Vi talar inte om kommuner. Vi har inte kommuner där det inte finns skolklasser. Men det finns byar i kommunerna där det inte finns skolklasser och där det finns ett eller två barn. Man har långa pendlingsavstånd, och man får hitta olika lösningar. Men om dessa byar ska kunna överleva måste det självklart finnas en grundtrygghet och en grundservice. Men det måste också bygga på att det finns en vitalitet i byn. Vi har byar där det bor kanske 30-40 människor i åldern 60-65 år. Om jag får vara lite skämtsam kan jag säga att det då inte är så lätt att få dessa att föda en massa barn, utan det måste finnas en vitalitet i byn där det finns människor med eget engagemang. Det hjälper inte vad staten gör i detta fall. Staten kan stimulera. Vi har lantbrevbärare, och vi har en mängd olika saker som ger en bra service. Men än en gång vill jag påstå att jag har erfarenhet av detta som f.d. landshövding i Norrbotten. Jag har sett det. Jag har sett byar som snabbt har utvecklats just på grund av detta engagemang. Med detta har jag inte sagt att staten inte ska ta sitt ansvar. Det bästa exemplet är posten och lantbrevbärarna. Det finns ingen som har så bra service - inte ens jag som bor på Östermalm - när det gäller posten som en som bor i en by och som har en lantbrevbärare som kommer en gång om dagen. Och det är bra. Det ska vi värna om. Men det måste också finnas en egen kraft, och den ska vara med och stimulera. Vi gjorde ett projekt i Norrbotten som kallades Upp. Det handlade just om att sätta fart på byarna tillsammans med byalagen. Jag kan bara konstatera efteråt att det gav oerhört goda resultat. Men precis som sägs så kom det inte uppifrån. Det var inte någon näringsminister eller någon annan begåvad person som tilldelade olika åtgärder, utan det var regionen och själva byn som själva tog tag i detta. Och det är viktigt, tillsammans med de åtgärder som staten kan bjuda på.
Fru talman! Vi kan vara överens, ministern och jag, om att utveckling inte går att kommendera fram. Vi lever inte i ett sådant samhälle, och jag tror för den delen inte heller att vi vill leva i ett sådant samhälle.

Därefter ska det då skrivas en proposition, och den ska remissbehandlas, osv. Då är jag rädd för att det är för sent på väldigt många platser i vårt land. Därmed vill jag tacka för debatten.
Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att jag delar den uppfattningen. Vi kommer från regeringen både vad gäller arbetsmarknadspolitiken och andra åtgärder i vår för denna kammare kunna presentera en hel del förslag som kommer att få en utveckling som leder till att tillväxten och människors väl och ve inte bara handlar om storstaden. Jag vill också säga att det är en ynnest att få bo i en mindre kommun och att få bo på landsbygden när det gäller miljö, natur och naturupplevelser och när det gäller tystnad och lugn. Så vi kan inte stå här i kammaren och måla skräckbilder. Människor bor där därför att de trivs, och människor ska ges möjligheter att bo där just därför att de trivs. Och det ska vi tillsammans bidra med.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Det är angelägna problemställningar som jag redovisar och frågor som jag söker svar på. Vi är många som anser att detta med att kunna välja skola och att det finns en mångfald av alternativ är viktigt för alla barn, även för barn med funktionshinder. De är helt beroende av att skolan de går i har tillräckligt kunnande, att miljön är trygg och att undervisningen är långsiktig. Tyvärr är valmöjligheterna i dag mycket begränsade. Även barn med funktionshinder måste ha möjlighet att välja skola. Då ska den möjligheten inte bara omfatta den kommunala skolan utan också friskolor och specialskolor. Men verkligheten är ju en annan. Vi vet i dag att informationen till de familjer som har barn med funktionshandikapp brister. Den är stundtals rent ut sagt dålig. Vi ser kommunala avslagsbeslut när de för fram tanken att välja skola. Jag ställde några frågor.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 Det märkliga är att statsrådet har varit med och drivit igenom en stegvis avveckling av de statliga specialskolorna Hällsboskolan och Ekeskolan. Men den positiva synen på funktionshindrades möjligheter att välja skola blir någonting annat när man fortsätter att läsa svaret.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 Statsrådet anser inte att barn och ungdomar med funktionshinder ska kunna välja. Nej, statsrådet har ju med det svaret de facto klargjort begränsningar i deras möjligheter. De är hänvisade till att välja inom kommunen eller i kommunens närområde. Det går inte ihop. Å ena sidan ska det vara si, å andra sidan ska det vara så. Jag saknar också i svaret besked om vilka reella förslag som statsrådet avser att komma med. Eller ska jag tolka svaret på det sättet att det inte kommer några förslag, att det som återges i detta svar egentligen inte är vad statsrådet arbetar efter, just att det är viktigt att funktionshindrade ska ha möjlighet att välja skola?

Fru talman! Nedläggningen av Ekeskolan och Hällsboskolan tycker jag är mycket beklaglig. Jag hoppades länge att riksdagen i sista ögonblicket inte skulle besluta om den. Orsaken till att den är så tråkig är att det inte finns några garantier i det beslut som riksdagen fattade i höstas för att det blir någon ersättning till de svårt handikappade barnen för den kompetens som nu finns på de här skolorna. De blir i mycket stor utsträckning utlämnade till de enskilda kommunernas förmåga, de enskilda kommunernas vilja att utveckla verksamheter som passar dessa barn. Vi talar alltså, fru talman, om mycket svårt flerhandikappade barn, som det inte finns så många av i varje kommun. Det kanske bara finns ett eller ett par sådana barn i en kommun. Då kan man föreställa sig vilka möjligheter en kommun har att utveckla en värdefull verksamhet för dessa barn, även om man får stöd av resurscenter. De här barnen är dyra och det ska de också vara. Som någon förälder sade i debatten i höstas: Har man bestämt sig för att rädda de här barnen till livet ska man också göra allt för att ge dem ett värdigt liv. Tanken om integration, dvs. att barnen ska gå i skola på sin hemort, gärna tillsammans med andra icke handikappade barn, är positiv i många fall. Men vi vet att olika grupper med föräldrar till barn med funktionshinder har väldigt olika uppfattningar. De som är hörselskadade vill gärna gå tillsammans med andra hörselskadade. Många synskadade vill gå tillsammans med barn utan handikapp. Det helt avgörande intrycket i diskussionen kring Ekeskolan och Hällsboskolan var ju att föräldrarna till de barnen kände att någon garanti för att deras barn får en bra skola inte ges om man inte behåller specialskolan. Sedan finns det andra saker som ytterligare minskar möjligheten att hjälpa de här barnen, bl.a. att den i sig utmärkta handikappreformen som genomfördes för ett antal år sedan successivt har urholkats och att rätten till personlig assistent inte är lika självklar som den var för sex sju år sedan. Folkpartiet förde i sitt förslag i anslutning till den här propositionen fram att vi skulle få en särskild statlig peng som skulle följa ett svårt funktionshindrat barn och både öka valfriheten och garantera resurser, oavsett vilket ekonomiskt läge den enskilda kommunen befinner sig i. Men utan några sådana garantier om en förstärkt handikappreform och en garanterad peng per barn finns det ingen garanti för att inte dessa barn får det sämre. Jag beklagar det här beslutet, fru talman.

Fru talman! Jag konstaterar att statsrådet ägnade stort utrymme åt det formella. Det formella är en sak, men verkligheten svarar inte alltid upp mot vad det formella ger uttryck för, som statsrådet redovisar här. Vi kanske ska börja titta närmare på verkligheten i större utsträckning än vad som görs i dag och konstatera att kommunala företrädare i dag säger nej till många som vill välja. Vi kan också konstatera att kommunala företrädare ofta säger att de inte klarar uppgiften att ta hand om de barn som för närvarande går på Hällsboskolan och på Ekeskolan. Verkligheten kräver nog andra besked än den redovisning som statsrådet har gett här. Jag konstaterar att statsrådet inte är beredd att här redovisa reella förslag och verkliga möjligheter för dessa grupper att välja skola. Nästa fråga är: Är statsrådet beredd att ta upp Hällsboskolans och Ekeskolans fortsatta existens till förnyad prövning? På den säger statsrådet: Det är inte aktuellt att riva upp beslutet att dessa båda skolor successivt ska avvecklas som statliga specialskolor. Det är beklagligt, särskilt med tanke på vad statsrådet sade i den debatt som vi hade om detta. Nu är det annat ljud i skällan. Hon sade då: Det är alltså inte sant att Ekeskolan ska stängas. Detta framgår av protokoll 1999/2000:20 den 27 oktober. Det vore trevligt om historieskrivningen ändrades i förhållande till den redovisning som återfinns i svaret. Jag önskar en omprövning. Föräldrarna till de här barnen önskar en omprövning. Barnen önskar en omprövning. Även anställda önskar en omprövning. Detta är verkligheten.
Fru talman! Jag vill bara ytterligare en gång påminna om att det utvecklande av kompetens i kommunerna som skolministern talar om är en väldigt osäker och lång process med tanke på de barn som vi talar om. Det är en annan sak om det gäller en kategori av barn som det finns många av. Det är fråga om få barn med flerhandikapp, som behöver mycket specialutbildad och specialkompetent personal. Risken är tvärtom att följden blir en isolering av de här barnen. Det kan i en kommun under en period finnas ett eller två svårt handikappade barn. Under en annan period har man kanske inte några sådana barn i kommunen. Vi har inte garantier för att kommunerna börjar samarbeta och bygga upp några slags gemensamma skolor för dessa barn eller för att de får en fast lärarkår med den kompetens som krävs. Min sammanfattning blir därför att det här olyckliga beslutet är konsekvensen av att man slaviskt har följt en princip, i detta fall principen om integration, trots att det i verkligheten inte finns någonting som tyder på att den principen leder till något som är bättre för barnen.
Fru talman! Tomas Högström har ställt frågan om funktionshindrade elevers rätt att välja skola. Jag har talat om för Tomas Högström att ingenting är annorlunda för de funktionshindrade eleverna i förhållande till elever utan funktionshinder. De har samma rätt att välja skola. Det finns inte heller några begränsningar för föräldrar eller andra som vill starta en skola för funktionshindrade elever. Precis lika villkor gäller. Det finns ingen skillnad. Därmed har jag svarat på den fråga som Tomas Högström har ställt. Nej, jag avser inte att riva upp det beslut som fattades i november angående Ekeskolan och Hällsboskolan. Jag har heller aldrig under de år som jag varit i denna kammare varit med om att beslut har rivits upp innan de ens har hunnit verkställas. Vi vill nu sätta i gång med att förverkliga den proposition som riksdagen fattade beslut om. Det innebär bl.a. en förstärkt stödorganisation, där en av delarna kommer att vara att förbättra informationen till föräldrarna. Det gäller en information där man bl.a. ser till möjligheterna att välja liksom också till bättre stöd och hjälp för barnen genom uppbyggande av bättre nätverk. I den nya stödorganisationen ska kommun, stat och landsting samarbeta. Detta innebär en avsevärd förbättring. Vi vet att det fortfarande finns om inte murar så ändå väggar mellan stat, kommun och landsting och att vi därmed inte har den bästa möjliga situationen för de enskilda eleverna. När det gäller de elever som i dag finns på Ekeskolan vidhåller jag precis det som jag sade i föregående debatt: Ekeskolan ska inte försvinna. Den kommer att finnas kvar. Det som kommer att finns där är ett utvecklat resurscentrum, som ger möjligheter för ännu fler barn än vad som i dag finns där. Antalet barn som i dag är där är sjunkande. Fler barn ska komma dit. Fler lärare ska utbilda sig. Det ska bli mer av kompetens ute i kommunerna och till föräldrar och enskilda elever. Vi stärker upp arbetet och breddar det för flera.
Fru talman! Statsrådet säger att barn och ungdomar med funktionshinder kan välja i princip jämställt med situationen för barn och ungdomar utan funktionshinder. Men hur ser verkligheten ut, statsrådet? Vi kan vidare konstatera att statsrådet har varit med om att beskära deras möjligheter att välja i och med att statsrådet själv i sitt svar sagt att Hällsboskolan och Ekeskolan successivt ska avvecklas. Då har man begränsat valmöjligheterna för den här gruppen. Det som jag pekar på i min interpellation är att det i praktiken finns få alternativ. Jag har efterlyst besked om vilka förslag statsrådet har och vad hon avser att göra för att få fram fler alternativ. Då blir det tyst. Då pratar vi i stället om resurscenter och annat. Det är inte samma sak. Vi får då förlita oss på de kommunala skolorna och den kommunala utvecklingen. Vi vet hur den kommunala utvecklingen ser ut. Vi hör de kommunala företrädarna säga att de är jättebekymrade. Det är verkligheten som måste styra besluten, och den har statsrådet glömt bort när hon har formulerat sitt svar på min interpellation och sina förslag till politiska beslut.
Fru talman! Nej, det är nog inte så att statsrådet har glömt bort, utan det är kanske så att Tomas Högström inte har förstått. Den personal som i dag finns på Ekeskolan kommer att vara kvar. Kompetensen flyttas inte bort. Det är också så att de föräldrar som i dag väljer Ekeskolan - och det är viktigt - har samma möjlighet att välja resurscentret. Jag har precis redovisat åtgärdsprogrammet. Av det framgår klart och tydligt att vi vill stärka föräldrarnas rätt att säga att de vill ha ett åtgärdsprogram. Föräldrarna har precis som i dag möjligheten att säga att de vill ha sitt barn på resurscentret. De har också möjlighet att få en överprövning om kommunen skulle säga nej till detta. I dag kan Ekeskolan säga nej när en förälder vill ha dit sitt barn. Det är alltså inte någon skillnad i rätten att själv kunna välja. Ekeskolan säger i dag nej till vissa barn. Den kan säga att den inte är det bästa stället och inte har den kompetens som just det här barnet önskar och kanske behöver. Det är alltså inte någon skillnad i själva valfriheten. Vi säger att barnet ska vara inskrivet i sin hemkommun. Det har också rätten att kunna vistas längre eller kortare tider på t.ex. Hällsboskolan. Föräldrarna har fortfarande den här valfriheten för sina barn.

Fru talman! Birgitta Sellén har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka dramaundervisningen i skolan och för att utbilda fler dramapedagoger. Skolans verksamhet ska präglas av en helhetssyn som bl.a. består av en växling mellan teoretiska och praktiska inslag. Eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Detta framgår av läroplanen. Skolan är en viktig kulturmiljö, och kulturen är en viktig del av skolans kvalitet. De konstnärliga uttrycksformerna är betydelsefulla för barns och ungdomars allsidiga utveckling och förmåga att bearbeta och förstå vad som händer i världen och i den omedelbara omgivningen. Kulturen är ett viktigt verktyg med vars hjälp skolan kan nå sina mål. Jag delar Birgitta Selléns uppfattning att barn och ungdomar behöver träning i att t.ex. utveckla förmågan till empati. I det arbete med skolans värdegrund, som jag initierat, är det främsta syftet att stödja och stimulera skolorna att konkretisera värdegrunden i sin verksamhet. Den projektgrupp som tillsatts för att arbeta med värdegrundsfrågorna ska redovisa sina slutsatser och förslag senast den 25 februari år 2000. I vissa av de nuvarande lärarutbildningarna finns drama som ett kunskapsområde. Av tradition har dramaundervisningen ingått i utbildningen av lärare som undervisar yngre barn. Lärarutbildningskommittén har i sitt förslag till en ny lärarutbildning betonat vikten av att lärarutbildningens samlade innehåll utgör olika sidor av en övergripande strävan att stärka barns och ungdomars utveckling till ansvarstagande, kunniga och kreativa människor. Det allmänna utbildningsområde som kommittén föreslår ska kunna ge lärarstudenterna erfarenhet av hur kunskap och upplevelse kan kommuniceras med olika "språk". Med detta menar man att lärarstudenterna även ska lära sig att utnyttja olika kulturella och konstnärliga uttrycksformer. Drama kan vara en sådan. Regeringen kommer under våren att redovisa sina förslag med anledning av betänkandet. Även inom folkbildningen förekommer utbildning i drama och till dramapedagoger. I dag finns det två folkhögskolor som erbjuder utbildning till dramapedagog på högskolenivå. Det är rektors ansvar att se till att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. Redan i dag använder många skolor dramapedagoger för att kompetensutveckla lärare i t.ex. dramatisk gestaltning. Jag vill också peka på möjligheten att även andra kompetenser kan komplettera arbetet i skolan, t.ex. dramapedagoger och skådespelare.
Fru talman! Tack för svaret, som egentligen inte svarar på min fråga. Men jag ska ändå kommentera svaret, och jag får kanske sedan svar på min fråga i replikskiftet. Vad vill du att ditt barn ska lära sig i skolan? Den frågan ställdes, som på beställning, i lokalradion i mitt län i går. De flesta svarade naturligtvis att barnen måste få baskunskaper som att läsa, skriva och räkna. Men många sade också: "Stärka självkänslan." Det är vikten av självkänsla och empati som föranleder mig att lyfta fram dramapedagogernas vikt i den svenska skolan. Det handlar till stor del om att ge barnen "social kompetens" - för att använda ett uttryck som blev mycket omdebatterat i höstas. Jag är glad över att statsrådet har aktualiserat tanken om att utveckla förmågan till empati i arbetet med skolans värdegrund. Jag delar fullkomligt uppfattningen i den tanken. Det ska också bli intressant att ta del av projektgruppens slutsatser som ska presenteras den 25 februari. Statsrådet har i svaret talat om att rektor är ansvarig för kompetensutvecklingen bland sin personal och att det i vissa lärarutbildningar finns drama som ett kunskapsämne. Det är fakta som är väl kända. Men Centerpartiets agerande i frågan beror på att det inte fungerar i dag ute i skolorna. Det är ett fåtal skolor och klasser som har drama som ett regelbundet återkommande ämne, som är avsett att bygga upp elevernas förmåga till att samarbeta med andra och för att lära sig att förstå andras känslor. I det senaste nyhetsbrevet från Skolverket framgår det att elevernas rätt att använda skapande uttrycksformer har långt ifrån slagit igenom i skolorna. Jag har under många år tagit emot lärarstuderande i mina klasser. De har visserligen fått den första elementära undervisningen i drama vid högskolorna, men från det är steget rätt långt till att inse vilka möjligheter man har att, under trevliga former, träna samarbete, medkänsla, koncentration och avspänning. Det är stort att se elever som utvecklar sin empati. Det är som när ett barn lär sig att läsa sitt första ord! De som alltid tar för sig lär sig att vänta, att stötta. De som inte vågar prövar sig fram. Till sist tar de initiativ, kanske just med hjälp av stöttning från den som tidigare tog för sig och inte tänkte på den som inte vågade. De lär sig att våga kritisera konstruktivt. Jag vet en lågpresterande elev som blev en stjärna på att kritisera. De andra eleverna, som tidigare hade sett eleven som någon som inte uträttade något, väntade på vad eleven skulle säga när de gjorde sina övningar. Då har man kommit långt i sin sociala träning och empati. Drama ger också möjlighet att träna olika slags känslor som sorg, glädje, missmod och rädsla. Genom det växer eleverna som människor. I svaret från statsrådet fick jag känslan av att drama i lärarutbildningen mest handlar om kulturella och konstnärliga uttrycksformer som ska användas för att träna eleverna att kommunicera med olika språk. Självfallet är det viktigt, men i min fråga ligger inte pudelns kärna där. Syftet är, som vi i Centerpartiet ser det, att göra eleverna så säkra på sig själva och hur deras kamrater reagerar i olika situationer att de t.ex. inte mobbar kamrater. Kunniga pedagoger vet hur man kan rädda många till att klara detta. Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att öka möjligheten att utbilda sig till dramapedagog?
Fru talman! Det är bra att interpellationen har kommit nu, när vi står mitt upp i behandlingen av den nya propositionen angående lärarutbildningen - utan att jag därmed är så tydlig i mitt svar, precis som Jag ser att det inför skrivandet av en så viktig proposition pågår, förutom remissvar, en debatt om vilken inriktningen ska bli av den nya lärarutbildningen. Vilka kunskaper ska man ha med sig? När jag tycker att debatten blir negativ är debatten tillbaka i det gamla tänkandet, nämligen en väldig fokusering runt de traditionella, teoretiska ämneskunskaperna, och man är rädd att skolan inte ska nå sina mål om det görs förändringar i inställningen till vad som ska ingå i en lärarutbildning. Det nya förslaget från Lärarutbildningskommittén om ett allmänt utbildningsområde som kan ha en annan inriktning är oerhört viktigt. Här har vi möjlighet att understryka just det sätt att arbeta på som drama verkligen kan ge, nämligen ge alla elever en möjlighet att uttrycka sig på ett annat sätt än man traditionellt gör i skolan. Det är viktigt att det blir en debatt om mer drama inom den vanliga lärarutbildningen. Detta tar jag med mig i det arbete som pågår inom departementet. Hur stor plats ska vi ge dramapedagoger i arbetslagen i skolans verksamhet? Om fler dramapedagoger ska utbildas, är det inte bara fråga om att de i sin tur ska utbilda lärare, utan vi får ställa frågan om dramapedagogerna ska vara inne i det vanliga arbetslaget. Det vore intressant om fler ville gå in i debatten. Det handlar om värderingar. Vi båda vet att vi kan få en diskussion om det finns råd, om det inte ska vara vanliga traditionella lärare, om det finns utrymme för andra yrkesgrupper att vara med. Jag tror att när vi nu så sakteliga börjar få en bättre ekonomi i kommunerna, när vi kan öka personaltätheten, vilket har behövts under flera år, ska detta ske med lärare. Men vi måste också fundera över vilka andra yrkesgrupper som vi ska ha råd att ha nytta och glädje av i skolan. Då ser jag dramapedagogerna som en viktig grupp. De har funnits med tidigare om vi går längre tillbaka i historien. Det fanns flera av dem på 80-talet men har alltså försvunnit på många skolor.

Fru talman! När det gäller Ljungskile är frågan just uppe till behandling. Det sista som Birgitta Sellén tog upp visste jag inte. Vi har ansökningar om examenstillstånd för dramapedagogutbildningar från Ljungskile och Västerbergs folkhögskolor som kom in i november 1999. De är alltså under behandling på departementet. Folkhögskolorna ansöker om examenstillstånd enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina som omfattar s.k. enskilda utbildningsanordnare. I fråga om ansökningar av det här slaget fattar regeringen beslut efter yttrande från Högskoleverket. Det är alltså den information som jag har i dag. Eftersom de inkom så sent som i november är de fortfarande mitt uppe i en beredning. Jag har inte mer att nu säga om hur jag kommer att stärka dramapedagogutbildningar och om antalet utbildningar ska utökas. Men jag känner precis som Birgitta Sellén att det här är en viktig yrkeskår och att det är viktigt att vi lyfter upp i debatten hur de framtida arbetslagen ska se ut ute på skolorna. Jag har också en gång haft förmånen att få arbeta tillsammans med dramapedagoger, och det har betytt mycket för mig.

Fru talman! Ulf Nilsson har bl.a. frågat mig vad jag avser göra för att ge elever och lärare möjligheter att påverka sin arbetssituation. Bakgrunden till frågorna är en rapport som Skolverket redovisade i slutet av hösten om hur läroplanerna fungerar i praktiken. Den rapport som Ulf Nilsson refererar till är den första större nationella utvärdering som Skolverket genomfört med utgångspunkt i de nya läroplanerna, Lpo94 och Lpf94. Ambitionen har varit att utgå från vissa av de övergripande målen i de nya styrdokumenten. De områden som valdes för bedömning var: att se sammanhang och kunna orientera sig i omvärlden, att göra medvetna etiska ställningstaganden, att förstå och tillämpa demokrati, skapande förmåga samt kommunikativ förmåga. Utvärderingen genomfördes i form av fem delprojekt som har utvärderat var sitt kunskapsområde. Sammantaget ger resultaten från de fem delprojekten en mångsidig bild av de resultat som uppnås inom de valda övergripande kunskapsområdena. Till de positiva inslagen hör bl.a. att eleverna som kollektiv uppvisar en betydande bredd i sina kunskaper. Eleverna är vidare engagerade i miljöfrågor, och de känner en tilltro till sina möjligheter att påverka sin framtid. Det visar sig också att eleverna genomgående vågar använda sina kunskaper i ett främmande språk, även de som vet att de inte använder språket helt korrekt. Men det finns också problemområden, och dit hör bl.a. att både elever och lärare känner vanmakt på grund av att de saknar inflytande, och det finns brister i elevernas förmåga att tänka kritiskt. Skolorna tycks också i många fall sakna redskap för att arbeta med värdegrunds och demokratifrågor i undervisningen. En levande demokrati förutsätter att elever får utvecklas i sin medborgarroll och får ett ökat inflytande i takt med stigande ålder och mognad. Egna erfarenheter i skolan av hur man samarbetar och fattar beslut innebär också en förberedelse för arbets och vuxenlivet. För att eleverna ska uppleva ett ökat inflytande måste lärarna se ett ökat elevinflytande som ett sätt att utveckla undervisningen och skapa förutsättningar för ett fördjupat lärande. Inflytandet över den egna kunskapstillägnelsen är inte något marginellt utan ska vara utgångspunkt för själva kunskapsprocessen. Elevinflytandet hör därmed samman med lärandets kärna. Ulf Nilsson har också frågat vad jag avser att göra för att ge elever ett mer individualiserat lärande och mer inflytande över sin skolgång samt för att förbättra dialogen med lärarna inför kommande beslut om skolan. Ett åttiotal kommuner kommer att få tillfälle att delta i försöket. Enligt min och regeringens uppfattning kan en avdramatisering av timplanen stärka och renodla målstyrningen och på så sätt bidra till att ge eleverna ökade möjligheter att nå skolans mål. Att arbeta utan timplan betyder att ett ökat förtroende ges till lärare och skolledare i skolan. Ytterligare uppmärksamhet kommer att riktas kring kvalitetsfrågor, vilket kan öka delaktigheten. Den nya möjligheten att läsa vissa kärnämneskurser i etapper innebär enligt min mening att möjligheterna att individualisera undervisningen blir större. Etappernas omfattning och innehåll bestäms lokalt av skolan efter varje elevs förutsättningar och behov. Enligt min uppfattning kan etappindelningen av vissa kärnämneskurser också åstadkomma en positiv utveckling av arbetssätt. Naturligtvis är också försöksverksamheten med lokala styrelser med elevmajoritet i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen viktig i detta sammanhang. Försöksverksamheten är nu inne på sitt tredje år av den fyraåriga försöksperioden. En första utvärdering genomfördes under våren 1999. Utvärderingen visar bl.a. att en klar majoritet av ledamöterna anser att styrelsens arbete fungerar bra. Eleverna anger att de via den lokala styrelsen nu ges möjlighet att påverka och vara delaktiga. Personalen ser styrelsen främst som en möjlighet till dialog. Även om försöksverksamheten hittills har en relativt begränsad omfattning ger de lokala styrelserna eleverna erfarenhet av ett inflytande som bygger på demokratiska grunder. Efter utvärderingen av försöksverksamheten kommer regeringen att avgöra på vilket sätt arbetet med att stärka elevers inflytande i skolan ska gå vidare. Jag vill också nämna att elever och föräldrar nu får möjlighet att ta initiativ till utarbetandet av åtgärdsprogram genom att riksdagen nu tagit ställning till regeringens proposition Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd. Arbetet med förordningsändringar pågår nu inom Utbildningsdepartementet. Det pedagogiska friutrymmet har ökat väsentligt genom de nya läroplanerna men dessa möjligheter tas alltför sällan till vara. Utvecklingen av organisation och arbetsformer är en del av det lokala ansvarstagandet. Som huvudmän har kommunerna ett ansvar för att följa upp och utvärdera hur utvecklingen även av arbetsformerna i verksamheten framskrider. Jag vill också nämna att jag har regelbundna kontakter med företrädare för såväl lärarnas fackliga organisationer som olika elevorganisationer. Det förekommer också att de fackliga organisationerna är representerade i olika centrala utredningar som tillsätts av regeringen på utbildningsområdet t.ex. kommittén för översyn av skollagen m.m., delegationen för försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan. Samråd i olika former sker också med elevorganisationerna.
Fru talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret. Jag vill passa på att säga att den här typen av utvärdering - som är anledning till min interpellation - av hur läroplanen fungerar i praktiken är ett bra initiativ från regeringen. Däremot tycker jag att skolministerns svar och regeringens initiativ när det gäller de här skolfrågorna är alldeles för lama. Rapporten visar ju att många elever känner vanmakt över att inte ha möjligheter att påverka sin egen skolgång. Likaså känner många lärare vanmakt över att de inte kan påverka olika faktorer i sin arbetssituation. Skolministern uttrycker i sitt svar mera förhoppningar än konkreta förslag till förändringar. Vi tycks dock vara överens om att det är bekymmersamt att så många elever och lärare känner vanmakt inför sina möjligheter att påverka och förändra skolan. Skolministerns svar går ut på att lärarna måste inse värdet av att eleverna får ett ökat inflytande över kunskapsprocessen. Jag tror att de flesta lärare redan har insett detta och att de har den viljan, men det finns strukturer i skolan som försvårar för eleverna att fatta avgörande beslut om hur de vill arbeta med sitt kunskapsinhämtande. Det räcker nog inte med att hoppas på att lärarna inom det nuvarande systemet ska kunna ändra förhållandena så mycket. Det är viktigt att elever får delta i olika typer av representativa, beslutande eller rådgivande organ, lära sig det grundläggande för att arbeta fram demokratiska beslut för att få förståelse för hur samhället fungerar. Men elevinflytande handlar inte bara om formella styrelser, utan det handlar också om inflytande över hur man lägger upp sina studier. Det är viktigt att eleverna till vardags i skolan är med och planerar arbetssätt och arbetsformer för hur de ska uppnå ett visst mål. Skolministern och jag har säkert samma uppfattning, att de elever lyckas bäst som själva är med och är aktiva i planeringen av studierna. Men en sådan aktiv elevmedverkan förutsätter att eleven i stora drag känner ett samförstånd med vad han eller hon ska uppnå för studiemål. Den svenska skolan är alldeles för likriktad för att alla elever ska känna ett sådant samförstånd. Gymnasieskolans uppbyggnad med tvång och med samma kärnämnen för studiemotiverade och mindre studieintresserade är ett hinder för att skapa ett eget aktivt individualiserat lärande. Det här har vi diskuterat många gånger i kammaren, och vi vet att regeringen inte ser några problem med att så många ämnen är gemensamma, trots att eleverna kan ha så skilda intressen och studieinriktning. Men när nu en tredjedel av gymnasieeleverna misslyckas anser jag att det är dags att börja söka efter en organisation som gör att fler går igenom gymnasiet med lyckat resultat, även om inte riktigt alla uppnår högskolebehörighet. En möjlighet vore t.ex. att inom ramen för svenska A ägna två tre år åt varierande träning i att tala och skriva i stället för att tvingas gå vidare till den svårare nivån, svenska B. Jag ska inte diskutera det här så mycket, eftersom jag vet att regeringen inte är beredd att ifrågasätta dagens system. Skolan har länge haft en teoretisk möjlighet att använda tiden flexibelt så att vissa elever får fler timmar i vissa ämnen än vad andra elever får. Detta har ännu inte fungerat i verkligheten, utan elevgrupper med stora svårigheter i ett ämne har läst samma ämne i samma antal timmar som alla andra. Därför är det positivt att man nu genomför en försöksverksamhet med att avskaffa timplanen. Men för att detta ska medföra en riktig förbättring måste skolorna verkligen uppfatta att de nu kan låta elever läsa kurser i olika takt. Är skolministern beredd att ge en tydlig anvisning till skolorna att det nu är fritt fram att ha grupper som läser en kurs under lång tid medan andra grupper läser samma kurs på mycket kort tid eller t.o.m. tenterar av den? Tycker skolministern t.ex. att det är bra att det individuella valet och kanske skolans val används för att läsa en utökad kurs i matte eller engelska? Avslutningsvis: Tycker skolministern att det behövs några andra förändringar i skolan för att minska elevernas känsla av vanmakt, eller kommer det att lösa sig av sig självt?
Fru talman! Vi är helt överens om att det är bra att vi får dessa rapporter som visar hur det ser ut i skolan. Jag ställer ofta frågorna, och jag gjorde det senast i dag när jag fick förmånen att lyssna till Börje Ehrstrand, rektor i Rinkeby. Ska jag styra mer som minister? Ska jag detaljstyra eller ska riksdagen så småningom fatta beslut om mer detaljstyrning? Eftersom jag visste att den här interpellationen skulle diskuteras i dag tog jag upp frågan om elevinflytande. Men Börje Ehrstrand, liksom många andra skolledare som jag har träffat, sade att vi har fått tydliga besked om hur läget ser ut i skolan. Vi känner till skolans brister. Nu är det upp till oss. De nationella styrdokumenten är egentligen oerhört tydliga när det gäller detta med elevinflytande och fostran. I de skolor som har lyckats bra med elevinflytandet har det varit tydliga signaler från ledningen. Man har samtalat mycket inom kollegiet, och elevernas delaktighet har genomsyrat verksamheten redan från de lägre årskurserna och sedan hela vägen genom skolan. Sist när Ulf Nilsson och jag diskuterade den här frågan såg vi att det var i de lägre årskurserna och i mellanårskurserna som elevinflytandet var starkare. Det blev sämre ju äldre eleverna var. Då måste man fråga sig: Varför klarar gymnasieskolan inte av att lyssna på eleverna och låta dem vara delaktiga? Jag har många gånger träffat elever som aldrig har sett vad en läroplan är. De har inte sett kursplanen, utan de utgår från det som läraren säger. Här måste skolan ta sitt eget ansvar. Det går inte att vi från regering och riksdag detaljstyr. Vi är ju tydliga. Vi understryker det. Vi arbetar med värdegrundsprojekt och utvecklingsprojekt. Vi har kompetensutveckling. Men varje lärare som får den här rapporten måste ställa frågan till sig själv: Hur gör jag i mötet mina elever? Samtidigt tror jag - och det har jag också sagt här flera gånger - att lärarna möter sina elever på det sätt som de själva blir bemötta. Det gäller också att lärarna är med i en demokratisk process i förhållande till sin skolledning eller till sina kommunala politiker och kan göra sin röst hörd och vara med och påverka och fatta demokratiska beslut. När man själv får uppleva detta blir man också bättre i mötet med eleverna. Jag brukar ofta säga att skolan är väldigt bra och att den svenska skolan klarar många saker väldigt bra. Här tycker jag att det brister. Samtidigt har jag under så många år fört denna debatt. På något vis tycker jag inte att skolan har tagit till sig den. I det här fallet är jag alltså kritisk till skolan. Jag kan inte se något hinder för någon som är verksam i dag att verkligen ta till vara eleverna. Jag möter detta hela tiden, senast i går på en lunch då vi diskuterade Levande historia och Förintelsen. Man ska utgå från elevernas frågor och lyssna på dem. Då får vi ledning för hur vi ska arbeta i framtiden. Nu var det detta mycket speciella område som vi diskuterade. Jag tycker, Ulf Nilsson, att protokollen från riksdagens debatter bör läsas också av någon lärare som har en stund över för att se hur vi ser på detta och återigen ställa frågan: Hur kan jag göra? Vi får rapporterna för att bli uppmärksammade på problemen. En del saker kan vi ändra genom tydligare skrivningar när vi utvecklar läroplanen och den del som gäller de övergripande målen. Men här måste skolorna ta sitt eget ansvar.
Fru talman! Det är klart att det är svårt att känna sig delaktig i planeringen av skolarbetet om ämnena som man läser känns väldigt långt ifrån det som man är engagerad i. Det har vi diskuterat många gånger och där har vi olika uppfattningar. Men det vore intressant att få veta: Anser skolministern att man nu utan den fasta timplanen bör planera i skolan för väldigt stora skillnader så att vissa elever kan läsa en kurs under dubbelt så lång tid som andra just för att själva vara med och planera hur lång tid de ska behöva för att läsa en kurs? Än så länge har vi inte sett den utvecklingen, trots att denna frihet också har funnits tidigare. När det gäller lärarnas vanmakt säger inte skolministern så mycket om det i sitt svar. Det är naturligtvis allvarligt att skolans viktigaste resurs, lärarna, känner att de inte kan påverka arbetssituationen i skolan. Jag tror inte att det räcker med att bjuda in fackliga företrädare till centrala utredningar, utan lärarnas professionalism måste aktivt utnyttjas i processen när nya kursplaner och andra förändringar genomförs. De stora förändringar i kursplanerna som regeringen förra året gav Skolverket i uppdrag att arbeta med har inte genomförts med någon organiserad samverkan med lärarna. Under sommaren lades nya kursplaner ut på Skolverkets hemsida för synpunkter, men man missade en så enkel sak som att organisera arbetet så att lärarna kunde använda gemensam arbetstid till att diskutera förslagen. I stället borde förändringar i kursplanen förberedas genom att lärarna uppmanas att organiserat lämna förslag och synpunkter från gemensamma seminarier och arbetsgrupper. För lärarnas fortbildning och kompetensutveckling skulle det vara utmärkt om de i mycket större utsträckning än i dag kunde ta aktiv del i kursplanearbetet. Därför frågar jag om skolministern håller med om att det finns betydligt bättre sätt att utnyttja lärarnas kompetens inför nya skolreformer än vad som har skett hittills, eller om hon har några andra förslag till hur det här arbetet ska se ut i framtiden. I utvärderingen säger lärarna också att de har ett svagt förtroende för den kommunala styrningen av skolan och att de har för små möjligheter att påverka olika lokala beslut som rör skolan. Det är uppenbart att kommunerna måste skärpa sig och dels börja debattera skolan mera, dels förbättra utvärderingen av den egna verksamheten. Många andra av Skolverkets rapporter visar ju att kommunerna brister i uppföljning och utvärdering. När det gäller lärarnas roll är jag övertygad om att en betoning av lärarnas kompetens från statens och Skolverkets sida skulle stärka deras möjligheter att delta i de lokala besluten om skolan ute i kommunerna. Ett förslag om särskild lärarlegitimation har hittills avvisats av riksdagen. Jag tror att det skulle vara en symbolhandling som skulle få verkliga, konkreta följder när det gäller respekten för lärarna som yrkesgrupp och att det skulle sända en signal om att lärarnas kompetens i fråga om just lärandets villkor måste utnyttjas bättre av tjänstemän och politiker.
Fru talman! Jag kan börja med kursplanerna och Skolverket. Det här var första gången som Skolverket genom den moderna tekniken kunde gå ut på nätet och lägga ut förslagen till kursplaner. När vi nu har tittat efter har vi sett att de denna gång har haft en betydligt större dialog med lärarna än vad de har haft tidigare. Det har alltså blivit klart bättre. När det gäller framtagandet av förslagen till de nya kursplanerna deltar lärare från hela landet i grupperna. Där anstränger man sig också från Skolverket att se till att dialogen fungerar och att man kan lyssna på deras tankar och åsikter. Sedan kom Ulf Nilsson direkt in på den konkreta vardagen, dvs. hur det fungerar mot dem som är ute, med arbetstider och olika möjligheter. Det är väl sådana påpekanden som man får ta till sig när man ska göra det här nästa gång, att också tänka på den praktiska verkligheten, under vilken tidsperiod det görs och hur man når ut. När jag har rest runt och mött aktiva, både ledningspersonal och övrig personal, på skolorna har jag ställt frågan hur delaktiga de har varit i framtagandet av kursplanerna. Det är en blandad bild jag har fått. Det är ganska tydligt igen att när ledningen själv har tagit initiativ och sagt att det är viktigt, har man stimulerat lärarna och sett till att de har varit i gång. På en del skolor har det funnits en mycket god kunskap om kursplanerna. På andra ställen har det inte alls lyfts fram och varit i fokus. Bilden är alltså splittrad. För att sammanfatta tycker jag ändå, om vi ser till hur det har varit tidigare, att den här gången har många fler getts en möjlighet att vara delaktiga tack vare att förslaget kunde ligga ute på nätet. Vi kan säkert utveckla det ännu mer. Tanken med det timplaneförsök som vi gör är just att pröva hur man nu kommer att organisera arbetet i skolan. Vi kommer också att titta på det som Ulf Nilsson tog upp, dvs. hur man använder undervisningstiden för de elever som behöver mer tid. Jag har sett ett tecken från många kommuner, och det är att man diskuterar det tionde året i grundskolan. Den möjligheten finns egentligen i dag, men flera kommuner har tagit upp det i sina fullmäktigeförsamlingar för att permanenta det. Man har olika lösningar på hur man vill hantera det här året. Det är verkligen ett sätt att understryka att vissa elever behöver längre tid. Jag tror att det är oerhört viktigt. Ulf Nilsson tog också upp frågan hur vi kan använda elevens val för att göra förstärkningar runt vissa kurser eller ämnen. Det är också ett sätt som skolan kan hantera detta på. Där är vi alltså överens. Sedan är det vår gamla debatt, som vi brukar ha, om alla elever ska läsa samma ämnen på gymnasiet. Jag ska i morgon möta företrädare för näringslivet på en konferens. En av de saker som jag då har att ta upp är Industriförbundets senaste kommentar när de har mött elever som går på industriprogrammet. Det som var roligt att höra var att dit kom positiva, trevliga ungdomar - de underströk det - som höll tiden, som var flexibla och som tyckte om att arbeta i grupper och kunde ta ett gruppansvar. Det som de efterlyste var att eleverna borde ha bättre kunskaper i svenska, engelska och matematik. Det är hela tiden den här balansgången vi har att göra, att se till att de har kunskaperna, både för sin egen skull och för samhället. Men fortfarande har vi inte hittat de bästa metoderna för att kunna ge det här till alla elever. Därför är det viktigt att vi fortsätter att ge kompetensutveckling till lärarna och att stötta dem.
Fru talman! Jag tar först det som skolministern sade sist. När det gäller just detta med bättre kunskaper nämnde jag i mitt anförande ämnet svenska som exempel. Kunskaperna i svenska skulle bli bättre om en del elever nöjde sig med att i olika varianter träna svenska A under hela skoltiden, i stället för att tvingas gå vidare till en svårare kurs. Den diskussionen kan vi gå vidare med. Jag förstod i alla fall att skolministern inte tyckte att det var helt lyckat att första gången man går ut med en bred information till lärarna lägga den just under sommaruppehållet, när lärarna inte arbetar på samma tider och när skolorna är halvstängda. Jag hoppas att man lär sig till nästa gång att det kanske var det sämsta tillfället att lägga ut remissen. Annars tycker jag att den här debatten har visat att vi är överens om att elever och lärare ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation. Men den har också visat en nyansskillnad mellan våra uppfattningar. Skolministern har större hopp om att förutsättningarna för en förändring finns redan nu inom systemet, och hon menar att den känsla av vanmakt som kommer till uttryck i vissa delar av utvärderingen kommer att minska redan med de förutsättningar skolan har i dag. Jag menar däremot att vi behöver en hel del konkreta förändringar i skolan redan nu. Till dem hör, fru talman, om jag får sammanfatta, att vi måste skapa betydligt fler valmöjligheter för eleverna, ge tydligare besked från staten att tiden för samma kurs kan variera beroende på vad eleven behöver, att allmänt minska likformigheten i skolan och att lyssna mera på lärarna och värdera upp deras arbete.
Fru talman! När det gäller gymnasieskolan har jag tidigare meddelat kammaren att vi har för avsikt att göra en översyn av hela gymnasieskolan och också titta på både programinriktningar och förekomsten av ämnen. Det gäller givetvis också tidsanvändningen, som är en viktig faktor. Den översynen kommer, och den ska vara parlamentarisk. Där får vi möjlighet att titta på den gymnasieskola som nu har verkat ett antal år, och vi får se hur den ska se ut i framtiden. För att gå tillbaka till individualiseringen, som jag tycker är oerhört viktig, krävs säkert också att vi måste ge kompetensutveckling till lärarna i mötet med eleverna. Det stora IT-projektet, användningen av IT i skolan, har fått en annan effekt, som vi kanske inte var medvetna om men som vi nu får rapporter om från den ena skolan efter den andra. Det är att många lärare säger att de har förändrat sitt sätt att undervisa, att de har blivit handledare. Många av eleverna har ju i sig en ganska god kunskap, och nu blir det frågor i stället. Läraren ändrar alltså sin roll. Jag tror också att vi av själva IT-projektet nu kan göra uppföljningar och utvärderingar och se om det här har skett på flera ställen. Vi har fått många goda rapporter om att just elevinflytandet har blivit bättre när man har arbetat med IT som ett pedagogiskt hjälpmedel. Det är en viktig fråga som vi har diskuterat i dag. Ska vi lyckas uppnå att alla elever ska trivas i skolan måste de bli delaktiga. Detsamma gäller även för lärarna. Demokrati är något som ständigt måste återvinnas, sade Olof Palme en gång, och det tror jag att vi kan stämma in i. Det gäller i synnerhet i skolans värld.

Fru talman! Trots att det i dag på annan plats i Stockholm inleds någonting som förvisso är större än det som vi nu ska syssla med är detta ändå en unik situation. I dag behandlar vi och avgör det första betänkandet på det nya millenniet. Att sedan jag råkar vara första talare kan jag skriva om i mina memoarer en gång, om de nu blir publicerade. Vi ska här behandla naturresursfrågor och vattenrätt. Till betänkandet finns två moderata reservationer, nr 2 och 3. Vi står givetvis bakom bägge två, men jag kommer bara att yrka bifall till och votering om reservation nr 2. När det gäller älvskyddet och dess omfattning har vi moderater länge ansett att vattenkraften är en bra och miljövänlig energikälla, när den finns på plats. Vi vet att framför allt byggandet av stora vattenkraftverk ofta har påverkat miljön på ett mycket negativt sätt. Därför anser vi att nuvarande lagstiftning är tillräcklig. De fyra outbyggda älvarna ska förbli outbyggda. Men vi vill sätta frågetecken inför de nya förslag som väckts om att man ska bygga nya men mindre vattenkraftverk. Vi anser att man måste vara mycket försiktigt. Även sådana innebär lokalt svåra påfrestningar på miljön. Vattendragsutredningen vill - och det är vi oroliga för - luckra upp det skydd som i dag finns för våra älvar.

Fru talman! Jag vill ändå nämna en sak. Trots vår hållning till en utbyggnad av vattenkraften kan man inte reservationslöst säga att detta gäller för alla tider. Allt beror nämligen på effekterna av den energipolitik som regeringen i dag tillsammans med sina två stödpartier har beslutat om. Jag läste i morse i en tidning om den svenska energiimporten under den senaste månaden. Främst beroende på nedläggningen av ett aggregat i Barsebäck har vi varit tvingade att acceptera en stor import av energi. De förslag som hitintills har presenterats av regeringen och dess stödpartier avseende den framtida energiförsörjningen har ännu inte konkretiserats. Vi får hoppas för Sveriges bästa att det som man har sagt ska utgöra grunden för den framtida energin kommer att fungera. Men jag vill betona att om det inte fungerar kan vi hamna i en situation där de älvar och miljöer som vi i dag vill skydda kanske i praktiken tyvärr inte går att bevara. Reservation nr 3 handlar om vindkraften. Vi anser att den är ett bra komplement, men den innebär inte något fundament för en framgångsrik energiproduktion. Alla vet att för att vindkraftverk ska fungera är det ett elementärt krav att det faktiskt blåser. Blåser det inte, snurrar inte heller propellrarna på vindkraftverken. När det är svinkallt i Sverige blåser det i regel inte. I sådana situationer, som inträffar rätt så ofta, är vindkraften inte mycket att lita till. Vindkraften är också förenad med vissa andra problem. Människor som i dag bor i närheten av befintliga vindkraftverk klagar inte sällan på buller. Det finns även andra störningar, på radio och TV, som man måste beakta när man projekterar och bygger nya vindkraftverk. Vi moderater menar att när man ska bygga vindkraftverk måste man se till att hänsyn tas till alla intressenter. Vi menar att den som äger mark som man tänker sig att bygga vindkraftverk på måste ge sitt godkännande till att marken används på detta sätt. Det får inte generellt vara så att en markägare mot sin vilja tvingas att acceptera att man baserat på politiska beslut bygger en anläggning som han eller hon inte vill ha. Den nya skärpningen som föreslås, att tillstånd för vindkraftverk över 125 kilowattimmar måste prövas enligt miljöbalken, välkomnar vi. Till sist, fru talman, finns det i detta betänkande en motion, Bo505, av Elizabeth Nyström och Jeppe Johnsson som tar upp frågor kring hamnar och muddring. Motionen är avslagen av utskottet. Men jag förutsätter att berörd myndighet läser motionen mycket noga, därför att det är faktiskt av stort värde att Sverige inte försämrar sina möjligheter att ta emot fartyg i svenska hamnar. Vi har än i dag en konkurrenssituation som jämfört med många andra länders är dålig. Jag hoppas att den inte ska bli ännu sämre därför att vi kanske visar, som vissa hävdar, en oanad inaktivitet. Men närmare i sak om denna motion kommer senare under debatten Elizabeth Nyström att berätta. Än en gång: Vi moderater står bakom våra bägge reservationer, men jag kommer att yrka bifall och rösträkning bara vad gäller reservation nr 2.

Fru talman! Under 1990-talet har vi här i kammaren vid ett flertal tillfällen behandlat de viktiga frågorna om älvskydd. Jag minns särskilt när vi i mars månad 1993 behandlade frågan om ett utökat älvskydd. Då innebar besluten att ytterligare 13 älvsträckor och älvar skyddades enligt naturresurslagens 3 kap. § 6. Utöver detta utökade skydd fanns ett antal älvsträckor som ansågs krävs ytterligare överväganden. Bland dessa fanns bl.a. älvsträckan vid Brunnsberg i Österdalälven, Gideälven uppströms Björna och Sölvbacka strömmar i Härjedalen. Genomgående för alla dessa objekt är att det är en överväldigande majoritet av den lokala befolkningen som står bakom kraven på skydd. Kampen för dessa strömsträckor har också varit framgångsrik. Så sent som för drygt ett år sedan sade regeringen nej till en utbyggnad av strömsträckan vid Brunnsberg i Österdalälven i Älvdalens kommun. Vi kristdemokrater menar att det är viktigt att lyssna på den lokala opinionen. Den lokala kraften är en demokratisk kraft som måste tas på allvar. Det känns också bra att vi senare har skyddat också de fyra stor älvar som vi kallar för nationalälvar. Skälet till att regeringen har varit ganska senfärdig med beslut om skydd har motiverats med att den s.k. vattendragsutredningen på regeringens uppdrag har arbetat och också lagt fram två betänkanden, ett 1994 För närvarande övervägs Vattendragsutredningens betänkande av regeringen. Utredningens förslag är omstridda och utgör ingen bra grund för fortsatt hantering av älvskyddet. Det kommer i verkligheten att innebära en försvagning av nuvarande skydd, om man följer de förslag och idéer som där presenterades. Regeringen har överlämnat de två betänkandena till Naturvårdsverket, som i sin tur har använt materialet i det fortsatta arbetet om målen inom miljöpolitiken. Proposition från regeringen kan möjligen väntas i slutet av året. Av långbänken kan vi ana att materialet är kontroversiellt och förhoppningsvis förvisas till papperskorgen. Vi vill för vår del i stället betona att vattenkraftsepoken i vårt land i princip är ett avslutat kapitel. Mycket, mycket stor försiktighet måste gälla vid eventuell utbyggnad av minikraftverk. Fru talman! För vattenverksamhet krävs i dag, enligt huvudregeln, tillstånd enligt miljöbalken. Frågor om tillstånd prövas av Miljödomstolen som första instans. Prövningen omfattar en bedömning av huruvida fördelarna med en utbyggnad från allmän och enskild synpunkt överväger olägenheterna. Miljödomstolen har då också att beakta de förbud mot utbyggnad som gäller för nationalälvarna och för övriga skyddade älvsträckor. Från detta förbud görs undantag för vattenverksamhet som förorsakar endast obetydlig miljöpåverkan. Märkligt nog utgör förbudet inget hinder, då man hänvisar till utvecklingen av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller anläggningar som behövs för totalförsvaret. Även anläggningar för utvinning av vissa ämnen och material kan, om det föreligger särskilda skäl, vara undantagna trots skydd. I en folkpartimotion tar man upp detta och föreslår utökat skydd i följande tre avseenden: För det första ska det vara det för ett vattendrag redovisade verkliga skyddsbehovet som sådant som ska bedömas, detta oberoende av vilket syfte ett planerat ingrepp skulle tjäna. För det andra ska åtgärder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller anläggningar som behövs för totalförsvaret inte generellt undantas från skyddet. För det tredje önskar man att kraven på de åtgärder som ofta kallas mindre ombyggnader ska skärpas så att de med säkerhet utesluter en faktisk utbyggnad. Utskottet gör precis som tidigare år och föreslår återigen avslag på motionen just med hänvisning till just Vattendragsutredningen, som man menar överväger dessa frågor inom Regeringskansliet. Vi kristdemokrater har tidigare år varit med på en reservation tillsammans med Folkpartiet i just denna fråga, och jag vill tala om att så är läget även i dag. Vi tycker att det är en bra motion. Även om vi själva i år inte varit med och motionerat i frågan, vill vi också nu stödja motionen. Jag kan tänka mig att Harald Nordlund senare kommer att yrka bifall till motionen från Folkpartiets sida. I övriga frågor är vi överens med utskottsmajoriteten. Vi menar att vi kan invänta de utredningar som pågår när det gäller vindkraftverk, där NUTEK och Energimyndigheten arbetar med frågan. Därmed vill jag avslutningsvis yrka bifall till

Fru talman! Vi håller på att såga av den gren vi sitter på, sade centerpartiledaren Lennart Daléus häromdagen i den här talarstolen. Han påminde oss om den sårbara miljö som vi har i världen och i Sverige. Jag vill stryka under dessa ord: Vi håller på att såga av den gren vi själva sitter på. Vi måste göra något åt vår miljö. En väg är att Sveriges energisystem nu ska ställas om. Målet är ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle. Statens energimyndighet ska som central förvaltningsmyndighet verka för en säker, effektiv och miljövänlig tillförsel och användning av energi. Vi i Sveriges riksdag - du och jag - ska ge ett klart besked om vilka framtida energikällor som ska vara rådande. Centerpartiet anser att det är ett måste att minska de klimatpåverkande utsläppen från fossila bränslen. Förnybara energikällor minskar utsläppen. Det är vi överens om, eller hur? Vi i Centerpartiet vill inte vara med om att såga av den pinne vi alla sitter på. Vi i Centerpartiet vill vara med om att förbättra vår miljö så att vi alla kan sitta säkert och må bra den tid som vi har till vårt förfogande här på jorden. I dag behandlar vi bara en liten del av den förnybara energin i det här betänkandet, nämligen vindkraften och dess möjligheter - eller rättare sagt dess problem. Tyvärr, kära riksdagskolleger och inte minst moderaterna, har vindkraftsutbyggnaden i Sverige det kämpigt. Det går långsamt att bygga ut den. Det finns en rad hinder i Sverige. Hindret är inte att det blåser mindre på vintern. Läs vad Energimyndigheten och forskarna kommer fram till! Det blåser väldigt bra även på vintern i Sverige. Men ett av hindren är byråkratin. Vi i Centerpartiet vill ha bort otydligheterna i reglerna kring tillståndsprövningen. Framför allt gäller det rollfördelningen mellan kommun och länsstyrelse. Varför ska vi ha detta krångel? Ett annat hinder är faktiskt den låga prioriteringen av vindkraftsintresset. Det måste tas fram mål, och det måste upprättas en nationell vindkraftsplan där vissa områden utpekas som riksintresse för vindkraft. På den karta som jag här håller upp kan man se att det är svart kring våra kuster. Där blåser det extra mycket. Och det är naturligtvis där som riksintressena för vindkraften ska pekas ut. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 4 under moment 4, där vi har påtalat det här. Jag har svårt att förstå varför majoriteten i utskottet är så kallsinnig och varför man inte från utskottets majoritet skickar de här signalerna till regeringen. Det brådskar. Jag vill läsa upp något från Dan Persson från Westwind Mollösund aktiebolag: Det kan konstateras att Sverige med sina drygt 300 vindkraftverk ligger långt ned på listan av vindkraftsnationer. T.ex. har Tyskland redan ersatt en kärnkraftsreaktor med vindkraftsel trots att Tyskland har mycket sämre förutsättningar än Sverige på grund av lägre vindtillgång. I Danmark har många kommuner med mycket vindkraft, företrädesvis på västra Jylland, folkomröstat om huruvida man ska fortsätta med utbyggnaden av vindkraft eller inte. I samtliga dessa kommuner röstade 70-80 % av befolkningen för en fortsatt vindkraftsutbyggnad. Skälet till detta var att vindkraften hade fört ekonomiskt välstånd till kommunerna och att befolkningen naturligtvis ville ha en fortsatt ekonomisk uppgång i sina hemkommuner, menar Dan Persson. Man ville naturligtvis också ha en bra miljö. Fru talman! Jag vill också yrka bifall till en annan reservation i det här betänkandet, nämligen reservation 6 under moment 5. Den handlar om en annan miljöfråga, nämligen behovet av att skydda stadens grönområden. Träden och grönskan är ju stadens lunga. Det är inte för inte som vi vill ha det här kvar. Det är ju det som är viktigt. Det minskar koldioxiden, och det är ett måste för att luften även i staden ska vara bra. Miljömedvetandet växer hos dagens unga generation - förhoppningsvis är det så. Egentligen skulle vi inte behöva lagstifta om att få fram en sådan här naturlig satsning och en grön miljö i städerna. Men tyvärr är det nog nödvändigt. Man bygger fortfarande på parker. Man tar bort träd i många städer, och man ersätter dem inte med nya. Undantag finns i och för sig. Införande av nationalstadsparker är en väg att se till att grönområdena bevaras. Men då vill jag påtala, och jag tror att också Harald Nordlund skulle kunna stryka under detta, att man måste ha med underifrånperspektivet. Annars blir det som i Uppsala, att man säger nej. Man fick inte vara med från början och utforma det. Det är oerhört viktigt med lokal förankring. Det bör utredare tänka på extra noga. Till sist, fru talman, vill jag bara beröra det kommunala vetot rörande anläggningar där man ska ta hand om kärnkraftsavfallet. Det är ju högaktuellt nu. Det har aldrig varit så aktuellt som just nu. I dag pågår det också en rad utredningar om i vilka kommuner och var någonstans - i berg eller under havet - man ska ta hand om kärnkraftsavfallet. Någonstans måste ju soporna vara. I dag pågår utredning t.ex. i mitt hemlän, i Tierps kommun och Östhammars kommun. Kommunpolitiker går ut och lovar folkomröstning i frågan. Kommuninvånarna ska få säga sitt. Jag tycker att man lurar kommuninvånarna när man säger så. För det är regeringen som i det här fallet har det yttersta ansvaret. Det kommunala vetot fungerar inte här. Jag undrar om det ska vara så. Jag tycker att vi måste få klarhet i den frågan. Vi måste riktigt trampa av i den frågan.

Fru talman! Det här ska förvisso inte vara någon generell energidebatt, men det skulle ändå vara intressant att få ett klart och konkret besked av Rigmor Stenmark när det gäller vad de här framtida energikällorna i praktiken ska bestå av. Vi har bara hört en massa ord om system som faktiskt inte är prövade fullskaligt någon annanstans. Men vi ska tydligen lyckas med det andra länder hittills inte har lyckats med. Till sist vill jag ta upp Danmark som exempel när det gäller vindkraftverk, ett framgångsrikt sådant enligt Rigmor Stenmark. Det finns många vindkraftverk i Danmark. Men det finns också ett, ursäkta ordet, förbaskat stort antal kolkraftverk. Det kanske är därför som de ibland måste lita på vindkraften.
Fru talman! När Sten Andersson hade chansen att inleda dagens debatt, och sade sig vara förste talare efter millennieskiftet, hade jag hoppats att det skulle blåsa nya vindar hos Moderaterna. Jag hade hoppats att man skulle säga det. Jag hade hoppats att Moderaterna skulle inse att kärnkraften är en förlegad energikälla. Men det blåser inga nya vindar. Så länge man inte liksom erkänner problemet ser man inte heller möjligheterna. Jag tror att Sten Andersson skulle kunna tillföra sitt parti mycket om han först tog bort hindren för sig själv. Han borde se sig om i världen. Det pågår faktiskt mycket. Kom bara med till Uppsala och titta på ett annat alternativ som faktiskt skulle kunna ersätta kärnkraftverk. Jag vet att det är en utopi i dag. Jag säger det. Men där har man Ångströmlaboratoriet. Vi som har förmånen att kunna gå dit ibland och ta del av forskarrapporterna vet vad det skulle betyda att ha smarta hus och ny energiteknik. Om bara t.ex. alla hus i Sverige skulle ha solfångare på taket så skulle vi inte behöva kärnkraften. Smart, eller hur?
Fru talman! Om Moderaterna inte har fattat det här med regeringens nya energipolitik så må vi väl vara förlåtna. Det mer besvärliga för Rigmor Stenmark måste väl ändå vara det faktum att alla mätningar sedan tio år tillbaka vittnar om att en majoritet av svenska folket inte har fattat den politik som Rigmor Stenmark här står och talar för. Så jag vill säga att vi är i hyggligt gott sällskap även antalsmässigt. Sedan sade Rigmor Stenmark något om Uppsala. Men hon kallade det själv för en utopi, så det behöver vi kanske inte beröra här. Sedan är det faktiskt så om vi ska vara ärliga, Rigmor Stenmark, att i dag har världens sammantagna energiproduktion sin bas i olja, kol och kärnkraft. Det andra är faktiskt bara - i dag i alla fall - små bieffekter.
Fru talman! Jag inser att det är en utopi att man ska lägga solfångare på alla Sveriges hustak. Men att man kommer att göra det på en del och att det kommer att vara en del i vår kärnkraftsomställning och för att få bort den är jag övertygad om. Det är ingen utopi. Problemet är bara alla de stoppklossar som finns och som inte vill vara med och föra fram alternativen. Jag inser, Sten Andersson, och jag tycker t.o.m. att det är sorgligt, att Sveriges folk inte lyssnar på Centerpartiet tillräckligt eller att vi från Centerpartiet är otydliga eller oklara när vi påtalar vissa saker. Men jag tänker vara en av dem som kommer att kämpa alldeles otroligt för just denna bit. Och i den fråga som vi nu diskuterar tror jag inte att någon i Sveriges befolkning, inte ens moderaterna, vill ha en utbyggnad av kärnkraften. Vi kommer att segra, och jag tror att Sten Andersson kommer att hjälpa mig, eftersom verkligheten kommer att hinna i fatt även Sten Andersson och moderaterna, fru talman.

Fru talman! Uslare motivering till att avstyrka förslag har jag sällan sett. Utskottet säger bl.a. att motionen motsvarar ett förslag som avstyrktes av utskottet under förra riksmötet med hänvisning bl.a. till att Vattendragsutredningens betänkanden övervägdes inom Regeringskansliet varför det inte fanns skäl att då tillstyrka någon förändring av älvskyddet. Men vad sade då utskottet vid det tillfället, som man hänvisar till? Jo, ordagrant vad man sade nu. Då Vattendragsutredningens betänkande som behandlar bl.a. älvskyddets konstruktion och frågor om vilka vattendrag som ska åtnjuta ett starkare skydd för närvarande övervägs inom Regeringskansliet finner utskottet inte skäl att nu tillstyrka förändringar av älvskyddet. Man skulle ha kunnat kopiera detta. Det är ordagrant detsamma. Man har inte tagit några steg framåt. Fru talman! Man borde väl säga vad man menar, nämligen att man inte vill ha ett starkare skydd. Vi från Folkpartiets sida har under flera decennier drivit kravet på ett starkt lagstadgat skydd för Sveriges orörda älvar och vattendrag. Trots framgångar är det legala skyddet enligt vår mening fortfarande för svagt. Regeringen har för avsikt att snabbavveckla kärnkraftsreaktorer, trots att miljövänliga alternativ för närvarande inte finns utbyggda. Detta äventyrar eltillgången i framtiden och medför att hotet mot värdefulla vattenområden ökar dramatiskt. Hotet mot skyddsvärda vattendrag skärps ytterligare av att företrädare för vattenkraftsindustrin allt oftare hävdar att miljöanpassad vattenkraftsutbyggnad inte ger lika stora skador på miljön som tidigare. Begreppet miljöanpassad vattenkraftsutbyggnad är oriktigt och innehållslöst. Teknikutveckling och effektivisering av kraftutvinning är självfallet välkomna. Men all vattenkraftsutbyggnad som förutsätter reglering av vattendrag skadar naturvärden. Utbyggnaden skadar naturvärden. Folkpartiet föreslår mer resurser till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor. Men vi anser att bidrag till s.k. småskalig vattenkraftsutbyggnad inte bör utgå. Regeringen bör ge Naturvårdsverket i uppdrag att genomföra en inventering av uppdämda vattendrag som kan restaureras i syfte att återskapa strömmande vatten. Och mot bakgrund av de ökade hoten finns det mycket starka skäl att skärpa älvskyddet för att göra långsiktigt trovärdigt att vattenkraftsutbyggnaden i vårt land är ett avslutat kapitel. Vattenkraftsutbyggnaden i Sverige måste vara ett avslutat kapitel. Enligt Folkpartiets uppfattning ska miljöbalkens älvskydd skärpas på tre punkter. Kristdemokraternas företrädare i debatten har redovisat de tre punkterna. Den första är att det ska vara det för ett vattendrag redovisade skyddsbehovet som ska bedömas och detta oberoende av vilket syfte ett planerat ingrepp skulle tjäna. Den andra är att inget generellt undantag ska göras från skyddet för några exploateringsskäl. Åtgärder för att utveckla befintliga tätorter, för att utveckla det lokala näringslivet eller för att utföra anläggningar som behövs för totalförsvaret bör generellt inte undantas från skyddet. Den tredje är att kraven på åtgärder som ofta kallas mindre ombyggnader av sådana vattenområden och älvsträckor som omfattas av älvskyddet ska skärpas, så att de med säkerhet utesluter en faktisk utbyggnad. Fru talman! Det som man kan konstatera är att med Folkpartiets politik skulle frågan om utbyggnad av kraftverk i forsar vara solklar - utbyggnad ska inte kunna ske. Jag lyssnade mycket noga på Sten Andersson och konstaterade att vad han sade om Moderaternas politik var i kort sammanfattning följande. Bevara möjligheten att bygga ut älvar. Säg nej till vindkraft. Det är en inställning som skapar stor oro hos mig, om det nu inte är så att det bara är Sten Anderssons uppfattning, men det lär vi få klarhet i så småningom. Fru talman! Får jag slutligen kommentera frågan om nationalstadsparker. Centerns Rigmor Stenmark var nyligen inne på frågan och hänvisade till Uppsala. Ja visst handlar det om underifrånperspektivet. Men i Uppsala var det mycket avslöjande hur en majoritet inte vill medverka till att man får en nationalstadspark. Och vilka var argumenten? Jo, det vanligaste argumentet var att man på detta sätt kommer att lägga en död hand över det aktuella området.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
Fru talman! Jag vet vad jag sade, jag vet vad som står i moderaternas reservation, och jag känner väl till partiets energipolitik. Antingen måste Harald Nordlund höra dåligt eller läsa dåligt eller också feltolkar han medvetet i form av någon desperat jakt för att plocka några kortsiktiga politiska poänger. Men den som vill har ju frihet att läsa i protokollet vad jag har sagt. Jag förstod faktiskt inte riktigt poängen med det angrepp som Harald Nordlund riktade mot mig. Vi har ju sagt och det står tydligt att vi är emot utbyggnad även när det gäller mindre vattenkraftverk. Men sedan sade jag att vi kan hamna i en verklighet som Harald Nordlund kanske inte vill tänka sig, att vi kan komma i ett läge när vi har brist på energi, när vi tyvärr kanske har lagt ned samtliga kärnkraftverk och vi står där och det inte händer något när vi sätter in kontakten i väggen. Det är det läget som jag vill varna för. Det kan tyvärr inträffa. Där trodde jag, ärligt talat, att jag skulle ha åtminstone viss hjälp av Harald Nordlund och hans parti.
Fru talman! Sten Andersson inledde sitt anförande med att säga: Skyddet i dag är tillräckligt - detta är inte ordagrant men det var innebörden. Vidare sade Sten Andersson: Vi kan inte säga att så här kommer att gälla i alla tider. Jag menar, fru talman, att det inte kan vara fel att dra slutsatsen att Moderaterna vill bevara möjligheten - det var det jag sade - att bygga ut. Beträffande vindkraften radades en mängd problem upp. Vad vi från Sveriges riksdag borde göra är att jobba mer intensivt för att skapa möjligheter till fortsatt utbyggnad av vindkraften och riva byråkratiska hinder, som jag tror att Rigmor Stenmark var inne på. Men det finns också andra frågor som man måste ta tag i med större kraft. Jag tänker då på investeringsfrågorna som är ett mycket stort bekymmer vid utbyggnad av vindkraften. Fru talman! Mina slutsatser var inte överdrivna, utan jag utgår från vad jag hört Sten Andersson säga.
Fru talman! Jag tycker att Harald Nordlund är ute på isen, knappt timsgammal, när han nu ska försvara vad han sade i sitt inlägg angående mig. Vad jag beskrev var ett scenario - det poängterade jag och det går att läsa i protokollet om någon timme - och jag sade att jag hoppades att aldrig den situationen skulle inträffa att vi måste börja bygga ut vattenkraften. Jag är så pass verklighetsförankrad att jag tror, men jag hoppas att jag har fel, att vi, med tanke på den energipolitik som den här riksdagsmajoriteten beslutat om, tyvärr inte kan bortse från att vi måste bygga ut vattenkraften även i framtiden. Jag är lika stor motståndare till detta som Harald Nordlund men jag måste, tyvärr, vara lite realist med tanke på vad en majoritet i Sveriges riksdag har beslutat vad gäller den framtida energiförsörjningen.
Fru talman! Senaste repliken från Sten Andersson tycker jag understryker vad jag sagt. Att bevara möjligheten att bygga ut är Moderaternas linje. Vi talar om att skapa ett fullständigt hinder för en fortsatt utbyggnad.

Fru talman! Vi behandlar alltså bostadsutskottets betänkande nr 2, Naturresursfrågor och vattenrätt. I dag är det några miljöpartistiska hjärtefrågor som ska behandlas, bl.a. om kommunalt veto och om vindkraft. Vi är envisa i de här frågorna. Uppenbarligen behöver man peka på dem om och om igen. Frågan om vindkraften var uppe förra året. Sedan dess har Vindkraftsutredningen kommit med sitt slutbetänkande - i juni 1999. Detta har föranlett oss att ta upp frågan igen. Vi ser att det i hög grad finns en samsyn med Centerpartiet i frågan. Dock är vi något mer optimistiska vad gäller kapaciteten på utbyggnaden. Vi tror att det går att komma upp i 12 terawattimmar per år. Fortfarande anser vi att den kommunala vetorätten är en av hörnstenarna i den kommunala bestämmanderätten och en förutsättning för reell demokrati. Frågan om förvaring av kärnavfall är fortfarande inte löst. Allt vi begär i det avseendet är en utredning. Per Lager kommer i sitt anförande att utveckla vår syn på de här frågorna. Vi har mycket fint i det här landet som vi alla vill värna om. Det finns t.ex. en enda nationalstadspark. Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är den hittills enda nationalstadsparken. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur och kulturvärden i övrigt skadas; detta enligt 4 Det här området är nu hotat av byggnation, och det är utsatt för buller. Bullerfrågan kommer att tas upp i Miljömålskommittén. Man kan konstatera, vilket utskottet också säger i betänkandet, att tystnad i dagens moderna samhälle närmast får betraktas som en bristvara. Det är väldigt viktiga påpekanden. Jag kan inte förstå varför man inte i större utsträckning vill skydda nationalstadsparken utifrån de här synpunkterna. Vägverket vill tydligen återuppta idéerna om en tunnel under området. Det hörde jag i går på lokal Området kring Rudolf Steiner-seminariet i Ytterjärna tycks också behöva ett utökat skydd. Vi har ett särskilt yttrande om detta i betänkandet. I Miljöpartiets miljömotion tar vi bland mycket annat upp hotet mot den vilda laxen. Detta berör vårt utskott i så måtto att gällande vattendomar kan behöva ändras. Gudrun Lindvall kommer senare i sitt anförande att utveckla detta. För tids vinnande tänker jag här yrka bifall till reservationerna 5 och 9; detta utan att för den skull på något sätt förringa betydelsen av någon av våra övriga motioner. Tack, fru talman!

Fru talman! Vi behandlar, som sagt, bostadsutskottets betänkande nr 2 som handlar om naturresursfrågor och vattenrätt. I betänkandet föreslås avslag på Sten Andersson påpekade att det är årtusendets första debatt. Det är inte riktigt trevligt att uppleva att det är en debatt som egentligen inte innehåller några som helst nyheter eller någon som helst utveckling. Jag hoppas att detta inte blir signifikant för det kommande årtusendet. Den första reservationen i betänkandet är framlagd av Kristdemokraterna och Folkpartiet. Den innehåller förslag om utökat älvskydd i tre avseenden. För det första önskar reservanterna att det ska vara det för ett vattendrag redovisade skyddsbehovet som ska bedömas, oberoende av vilket syfte ett planerat ingrepp skulle tjäna. För det andra förespråkar reservanterna att åtgärder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret inte generellt ska kunna undantas från skyddet. För det tredje framförs önskemål om att kraven på de åtgärder som ofta kallas mindre ombyggnader ska skärpas så att de med säkerhet utesluter en faktisk utbyggnad. Motionen motsvarar ett förslag som avstyrktes av utskottet under förra riksmötet med hänvisning bl.a. till att Vattendragsutredningens betänkande övervägdes inom Regeringskansliet, varför det inte fanns skäl att då tillstyrka någon förändring av älvskyddet. Eftersom vi förväntar oss en proposition i december i år avstyrks reservationerna. Den motiveringen har Harald Nordlund reagerat väldigt starkt på. Så småningom framgick det också vad det var för motion som han avsåg i sin argumentering. Att argumenteringen är densamma som förra året gör inte att den är svagare. Vi står nu nära en proposition i ärendet. Det gör att motiveringen har stärkts. Sakligt sett är det en förändring. I reservation 2, som är en moderatmotion, handlar det om älvskyddets omfattning. Här kan man faktiskt ana att Moderaterna från början är ett konservativt parti, även om de inte ger så mycket uttryck för det annars nuförtiden. Man betonar i reservationen att allt är bra som det är, och samma krav behandlades våren 1999 och samma avslag föreslås i år. Det är mycket sällan man hör Sten Andersson så oengagerad i talarstolen som han var i dag. Reservation 3 är också en moderatreservation. Den här gången handlar det om vindkraft. Det gör också reservation 4 av Rigmor Stenmark och reservation 5 av Helena Hillar Rosenqvist. Bakom Sten Anderssons anförande anar man moderaternas starka aversion emot vindkraft, även om den är klädd i vackra ord om natur och miljö och respekt för den enskilda äganderätten. I center och miljöpartireservationerna mer än anar man kärleken till vindkraften. Det visar lite grann på spännvidden i det borgerliga blocket när det gäller energipolitik. I betänkandet gör utskottet en grundlig genomgång av gällande bestämmelser om vindkraften och Vindkraftsutredningens förslag. Utredningen har remissbehandlats och bereds nu. Anammar regeringen utredningens förslag är reservationerna faktiskt mycket väl tillgodosedda trots den spännvidd som finns i synen på vindkraft. Det är naturligt att vi visar lite tålamod och avvaktar propositionen. I reservationerna 6, 7 och 8 ställs olika krav som berör nationalstadsparker. Centerreservationen andas lite större ödmjukhet än tidigare år, men man pläderar för inrättande av fler nationalstadsparker. Jag kan upplysa Rigmor Stenmark om att departementet arbetar faktiskt med entusiasm med de här frågorna - så hys lite hopp! Jag skulle personligen vilja höja ett varnande finger. Kommunernas planmonopol gör att de har mycket goda förutsättningar att säkerställa de värden som Rigmor Stenmark ivrar för utan att inrätta nationalstadsparker. Reservatinstrumentet ska man använda i mycket speciella fall, eftersom det innebär att de folkvalda i kommunfullmäktige mister sin rådighet över nationalstadsparken. Den överlåts då till jurister. Och det är en delegation som är mycket svår att ta tillbaka. Beträffande Miljöpartiets krav på en fond för nationalstadsparken vill jag återge vad som sägs i betänkandet. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att i samråd med berörda fastighetsförvaltare, myndigheter och kommuner hålla ihop förvaltningen och skötseln av nationalstadsparken. Det har i anledning härav inrättats en samverkansgrupp. I fråga om den i reservationen särskilt nämnda byggrätten har länsstyrelsen, enligt vad som erfarits under hand, valt att inte vidta ytterligare åtgärder. Beträffande de av reservanten nämnda kraftledningarna har utskottet erfarit att Stockholm Energi den 16 december 1998 hos Statens energimyndighet ansökte om förlängning av nätkoncessionen för en högspänningsledning som löper genom nationalstadsparken. Nätkoncessionen för denna ledning är tidsbegränsad och löper ut vid årsskiftet 2000/01. Regeringen har den 10 juni 1999 beslutat enligt 17 kap. 3 § miljöbalken att frågan om tillåtligheten av den fortsatta verksamheten avseende högspänningsledningen inom nationalstadsparken ska prövas av regeringen. Jag tycker att detta är en rimlig ordning och ett rimligt hanteringssätt. När det gäller bullerproblemen, som tas upp i reservation 8, delar jag reservantens uppfattning om att bullernivån är oacceptabel i nationalstadsparken, men jag anser att problemet ska lösas på myndighetsnivå, där det nu ligger. I reservation 9 argumenterar Centern och Miljöpartiet för att avskaffa undantaget i det kommunala vetot. Jag har inga nya argument att komma med i den här debatten men tycker att de gamla står sig mycket väl. Rigmor Stenmark sade i sitt anförande att det skulle skapas klarhet i de här frågorna. Det är full klarhet i dessa frågor. Det finns ett undantag i den kommunala vetorätten, och det är mycket exakt formulerat och preciserat. I reservation 10 tas den angelägna frågan om laxens förutsättningar upp. Utskottet har inte underlag för att avgöra om det i de nu aktuella frågorna föreligger brister. Utskottet förutsätter att Fiskeriverket och övriga berörda statliga och kommunala myndigheter följer utvecklingen inom området och tar de initiativ som kan anses erforderliga. När vi har tillräckliga kunskaper för att byta strategi i laxfrågan finns det också omprövningsmöjligheter. Men vi ska ha god kunskap innan vi gör det. Jag vill understryka det faktum att den största spännvidden, de stora motsättningarna i dessa frågor faktiskt inte finns mellan riksdagsmajoriteten och oppositionen utan inom det borgerliga blocket.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

Fru talman! Vänsterpartiet har inga reservationer i detta betänkande, men jag vill ändå redogöra för en del av våra ståndpunkter. När det gäller älvskyddet vill jag betona vår mycket restriktiva inställning till någon som helst nybyggnad. Däremot finns det en energiöverenskommelse mellan s, v och c som innebär ett visst utrymme för småskalig ombyggnad och effektivisering av gamla anläggningar i mindre vattendrag. Hur detta hanteras är naturligtvis en grannlaga uppgift, eftersom nya skador eller störningar i den biologiska mångfalden inte är acceptabelt. Under detta år betalas inga bidrag ut. Men ansökningarna fortsätter att komma in till den nya energimyndigheten. Naturvårdsverket har i samarbete med Energimyndigheten tagit fram kriterierna för bidragsansökningarna.
Fru talman!

Grundinställningen är dock klar och tydlig: Vattenkraftsutbyggnadsepoken måste vara slut. Därför säger vi också nej till Vattendragsutredningens förslag till ny klassificering av älvskyddet. Förslagen i kd och fp-motionerna är tänkvärda. Men man bör avvakta till dess att frågan behandlats i samband med Miljömålsutredningen. S-motionen om förenklingar vid tillkomsten av småskalig vattenkraft bör avvisas med kraft. Utskottet avstyrker också den motionen. Vindkraftsutbyggnaden är viktig, inte minst som en del i den mycket kraftfulla energiomställning som krävs för att styra om Sverige i ekologiskt hållbar riktning. Det är också viktigt att utbyggnaden sker under ordnade former och att regelsystemet skärps när det gäller tillåtlighetsprövningen. I c och mp-motionerna finns krav som är befogade inte minst för att snabba på processen med kommande vindkraftsutbyggnad. En avställning av t.ex. Barsebäck 2 kräver sannolikt ett tillskott av vindenergi. Vindkraftsutredningens förslag går dock i samma riktning som motionsförslagen gör, vilket gör att de i nuläget kan avstyrkas.

Jag hoppas att jag förstod honom rätt.

Det är utveckling.

Vänsterpartiet har tidigare hävdat att det kommunala vetot ska gälla fullt ut. Men vi har också insett problematiken i vissa frågor. Den nya miljöbalken bygger på en överenskommelse mellan s, v och mp. Där görs vissa inskränkningar av det kommunala planmonopolet när det t.ex. gäller större järnvägsprojekt. De gamla reglerna för kärntekniska anläggningar är fortfarande desamma.

Det gäller också nya möjligheter att sätta upp miljökvalitetsmål för t.ex. utsläpp i vatten.

När det gäller omprövningen av gamla vattendomar är det inte i första hand omprövningsreglerna som är problemet utan ersättningsfrågorna. Kraven på ersättning för minskat kraftuttag i samband med förändringar för att underlätta naturliga miljöer för biologisk mångfald eller för fiske och fiskens vandring är så stora att allmänintressena inte reser krav på sådana förändringar i tillräcklig omfattning. Det som behöver förändras är kraftföretagens skyldigheter att genomföra förändringar för biologisk mångfald eller för fiskens möjligheter till ett naturligt liv utan krav på ersättning, eller åtminstone mycket lägre krav på ersättning. Omprövningsmöjligheten har också ökat i och med införandet av den nya miljöbalken där överträdelser av miljökvalitetsnormer kan föranleda en omprövning även om tillstånden kom till före miljöbalkens regler. Om det här är tillämpligt på frågan om den vilda laxens fortlevnad i våra älvar eller om det behövs andra åtgärder är inte jag man att avgöra. Utskottet tycker också att det råder brist på underlag i frågan.

I stället bör det kustnära laxfisket och laxfisket i älvmynningarna prioriteras.

Fru talman! Owe Hellberg sade att när man ska stänga av även det andra aggregatet i Barsebäck - vilket jag hoppas aldrig kommer att inträffa - krävs det mer vindkraft. Jag anser att det krävs mer annan energi redan i dag på grund av att man har stängt av det första aggregatet om vi ska kunna upprätthålla en trygg energiförsörjning i Sverige. Låt oss säga att vi ersätter hela Barsebäck med vindkraft. Har Owe Hellberg en susning om hur många vindkraftverk vi då behöver? Den viktigaste frågan är kanske: Vad ska han ersätta den bortfallna produktionen från Barsebäck med när det inte blåser eller i de fall - det händer faktiskt ofta - det blåser för mycket för att man ska kunna producera el med vindkraftverk?
Fru talman! För det första håller nog inte den svenska kraftnätsmyndigheten med Sten Andersson när det gäller behovet av elström. I den senaste köldknäppen, inte minst nere i våra södra trakter, hade man ett överskott på åtminstone 10 %. Framförhållningen när det gäller el var faktiskt god. Det står klart och tydligt att för att man ska kunna ställa av Barsebäck 2 ska det ersättas med ny energi i alternativa former. Exakt hur det ser ut kan väl ingen förklara riktigt i dag, men vindkraften är en del i det hela. Om man bara skulle ersätta det med vindkraft - det är naturligtvis inte möjligt eftersom det är en teknik som inte går att använda i alla sammanhang - rör det sig om ca 3 000 vindkraftverk i en något större skala. Vi behöver en omfattande utbyggnad av vindkraften. Vi har ju sett att det går att genomföra på andra håll, inte minst i vårt närmaste grannland där det också är en mycket framgångsrik exportprodukt. Man tar fram ny teknik på det här området hela tiden.
Fru talman! Owe Hellberg säger att han inte exakt kan förklara vad den nya energin ska bestå av. Det är faktiskt ett ganska chockerande uttalande med tanke på att majoriteten i riksdagen har sagt att vi framöver ska lita på ny energi. En representant för stödpartierna vet inte vad den nya energin ska komma ifrån. Det är ganska intressant. När det sedan gäller tillgängligheten till elkraft kan jag bara konstatera att vi har importerat enormt mycket den senaste månaden, mycket mer än vad vi gjort tidigare. Det står i en av Stockholms morgontidningar i dag. Priserna på elström var unikt höga i förra veckan. Det berodde inte på att det fanns en för stor produktion.
Fru talman! Jag kan konstatera att framförhållningen när det gäller elkraft faktiskt är god, trots avställandet av Barsebäck 1. För att man ska kunna ställa av Barsebäck 2 ska det finnas ersättning i form av alternativ energi där vindkraft är en del av det hela. Det är en förutsättning för att man ska kunna ställa av Barsebäck 2. Men det kanske viktigaste vi måste göra när det gäller energin är att effektivisera och se till att vi använder energin på ett mer kvalificerat och förädlat sätt. Man pratar om faktor 4 och faktor 10 när det gäller energianvändningen. Den största frågan är kanske att se till att vi utnyttjar energin på ett bättre sätt och att vi använder mindre elenergi i fortsättningen.
Fru talman! Om några fler än vi som finns här i kammaren mot förmodan skulle få veta vad vi säger i den här debatten tror jag att man skulle undra. För en stund sedan hörde vi i en replik Bengt-Ola Ryttar säga bl.a. att de fyra outbyggda älvarna ska förbli outbyggda. Owe Hellberg sade nyss bl.a. att vattenkraftsutbyggnadsepoken är slut, men jag tycker att han höll öppet för en småskalig utbyggnad. Men om nu Bengt-Ola Ryttar säger att de ska förbli outbyggda och Owe Hellberg säger att den här epoken är slut, varför i all sin dar kan ni inte ställa upp på Folkpartiets krav att stärka skyddet? Ni säger ju att epoken är slut.
Fru talman! I princip är vattenkraftsutbyggnadsepoken slut, men det finns en energiöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Västerpartiet och Centerpartiet som innebär en viss möjlighet för ombyggnad och effektivisering av småskaliga anläggningar i mindre vattendrag. Som jag sade i mitt inlägg kommer vi att väldigt noga bevaka regelsystemet för detta och vilka tillstånd som eventuellt kommer att omfattas av detta. Det handlar alltså inte om en utbyggnad av vattenkraften utan om ombyggnad och effektivisering. Och det kan bara ske efter de tillståndsprövningar enligt miljöbalken som måste göras. Vi har sett att detta innebär stora restriktioner. Det gäller t.ex. avslag för Sölvbacka strömmar, Brunnsberg och alla andra projekt som regeringen har prövat under tiden. Jag tycker att Folkpartiet ska arbeta i Miljömålsutredningen för sina idéer och ståndpunkter. Sedan får vi se vad den propositionen kan leda fram till. Jag tycker att det finns tänkvärda inslag i era motioner.
Fru talman! Jag känner fortsatt oro. Det är jag som representerar Folkpartiet i Miljömålsutredningen. Jag och andra folkpartister kommer naturligtvis att fortsätta att slåss för de här frågorna. Jag kan konstatera att när vi står inför valet att skydda forsar i Medelpad och Småland mot utbyggnad eller att godta nya vattenkraftverk för att få lite mer el finns risken - den är stor - att Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna väljer utbyggnadsalternativet.
Fru talman! Det handlar inte om utbyggnad. Det handlar möjligen om ombyggnad och effektivisering av redan befintliga anläggningar. Som jag sade är detta en mycket grannlaga uppgift. Vi kommer att noggrant följa regelsystemet. Vi kommer att förhöra oss väldigt noga med Naturvårdsverket och Energimyndigheten så att man är helt överens om de tolkningar man ska göra när det gäller regelsystemen. Vi kommer naturligtvis att följa de eventuella tillståndsprövningar som görs av detta väldigt noga. Detta är en tillfällig åtgärd som finns inom ramen för energiöverenskommelsen. Det kommer naturligtvis att diskuteras om den över huvud taget ska få en fortsättning. Det beror också på hur det kommer att gå med den fortsatta effektiviseringen av energin och omställningen till ett hållbart samhälle.

Fru talman! Owe Hellberg nämnde i sitt anförande Vindkraftutredningen och gav oss Vänsterpartiets syn på det energislaget. Owe Hellberg påpekar att Vindkraftutredningen i så hög grad går i Miljöpartiets riktning att man från Vänsterpartiets håll därför väljer att avstyrka Miljöpartiets motion i frågan. Jag kanske har varit med lite för kort tid i det här parlamentet för att inse vitsen med det. Jag tycker att man kanske eventuellt skulle kunna tillstyrka sådana här motioner för att få lite tryck i de frågor där Vänsterpartiet och Miljöpartiet faktiskt har en ganska stor samsyn.
Fru talman! Miljöpartiets motion sammanfaller till stor del med Vindkraftutredningens förslag, men de är naturligtvis inte identiska. Jag tycker därför inte att det är meningsfullt att tillstyrka motionen eftersom den ganska snabbt kommer i en kommande proposition. Förhoppningsvis kommer både Vänsterpartiet och Miljöpartiet att kunna vara med och ta fram innehållet i den propositionen, så vi har naturligtvis chans och möjlighet att återkomma i den frågan.
Fru talman! Tack, det låter alldeles utomordentligt. Då kanske vi också kommer att se en tillstyrkan av våra förslag.

Fru talman! Jag hoppas att talmannen har överseende med att jag inte utnyttjar all den tid som finns angiven här. Låt mig bara göra någon liten kommentar. Det är ju så att energiintressen och miljöintressen ofta står emot varandra. Det gör att planbestämmelserna är viktiga. Avvägningen mellan energi och miljöintressen måste göras på ett rimligt sätt. Eftersom det har ifrågasatts vill jag gärna säga att jag helt står bakom vad Sten Andersson tidigare har sagt i de här frågorna. Rigmor Stenmark klagar över allmänhetens ställningstagande till de förslag som Centerpartiet har lagt fram. Men det är ju så att avvägningen måste göras på ett sätt som är bra för alla. För att uttrycka det lite mer folkligt: Även blåshål har sina miljövärden. Även när det gäller vattengenererad energi är de här motsättningarna påtagliga. Det är orimligt att vi avhänder oss alla möjligheter att använda ytterligare vattenkraft och på samma gång accepterar och bortser från alla negativa miljöeffekter av vinande och stundtals fula vindkraftverk. Beträffande vattenkraften har vi sedan länge prövat system med vattenrätt, vattendomstolar och liknande. I det systemet, vill jag gärna säga, är det faktiskt så att vi från moderat sida har velat motsätta oss en försvagning av skyddet för vissa älvar. Även ett sådant här normerande rättsligt system, där planfrågorna är starkt styrda, behöver ses över och förbättras. Båda energiformerna kan behövas. Men även vindkraften kan behöva regleras på ett närmare sätt, så att vi verkligen garanterar att vi undviker de negativa miljöeffekterna och kan behålla en lämplig avvägning mellan miljö och energiintressen.
Fru talman! Nu kom det som jag faktiskt har väntat på: tyckandet att vindkraftverken är "fula". Jag har lite svårt att se det. Jag delar inte den uppfattningen. När det gäller negativa miljöproblem är det märkligt att man får höra ytterligare en moderat inte säga ett ord om de negativa miljöproblem som kärnkraften orsakar.
Fru talman! Jag vidhåller att det med alla energiformer finns både positiva och negativa effekter, och vi ska inte bortse från någondera. Vi ska göra de avvägningarna på ett rimligt sätt. Ingen energiform går fri från negativa kommentarer när det gäller utformning och framställningssätt. Men vi måste avväga det på ett sätt som gör att alla kan acceptera avvägningarna, icke bara 3 eller 4 % av befolkningen.
Fru talman! I det här fallet är det inte bara 3-4 % av befolkningen som tycker att vi ska ha en annan eneriinriktning i Sverige. Det tror jag att Skårman mycket väl vet.

Fru talman! Det är ju så att en del frågor rör sig ganska snabbt i tiden, andra frågor rör sig inte alls eller väldigt lite framåt. Med anledning av detta återkommer vi ofta till olika problem. Det innebär också att vi återkommer med samma motioner i stort sett år från år, som blir bemötta på ett liknande sätt år från år. När det gäller det här betänkandet finns det för min del två sådana exempel, nämligen i fråga om vindkraftens ställning i Sverige och i fråga om det kommunala vetot. Jag tänkte först säga några ord om vindkraften. Där har vi sett en radikal kursändring, kan man säga, med tanke på den vindkraftsutredning som blev färdig i somras och framför allt med tanke på det linjetal som statsministern höll i Västerås i september. Han sade där att vi nu ska ersätta två Barsebäcksverk med vindkraft till år 2010. Det innebär inte riktigt 10 terawattimmar, men något ditåt. 10 terawattimmar var nämligen utredningens förslag. Vi återkommer med en stor vindkraftsmotion som nu finns med i det här betänkandet, där vi precis som Vindkraftutredningen påtalar behovet av planeringsmål. Vi säger 12 terawattimmar, för vi tror att det är möjligt. Vi säger att det måste finnas en nationell vindkraftsplan, detta bl.a. för att få den tyngd i den fysiska planeringen som nu måste till i den nödvändiga energiomställning som ingen av oss kommer undan. Vi måste se till att vindkraften också får områden av riksintresse. Det behöver ju inte alls betyda att de står mot andra riksintressen. På grund av den minimala miljöpåverkan som vindkraftverken innebär kan de ofta stå tillsammans med intressen för natur och kulturvärden och även med rekreationsbehov och fritidsintressen. Därför är det viktigt att höja upp vindkraftverken till ett riksintresse. Det finns nämligen en hel del problem med den lagstiftning som vi i dag har. Det gäller bl.a. beträffande havslokaliseringarna, där lagstiftningen till skillnad från vad avser landlokaliseringarna medför problem. Så är bl.a. fallet med kravet att det ska finnas en samhällsekonomisk nytta med havslokaliseringen. Detta innebär särskilt problem i ett fall som i dag är aktuellt, nämligen havslokaliseringen i Ölands farvatten. Öland är ett av de områden som inte ska få ha vindkraftsparker med större effekt än 10 megawatt. Samtidigt är sådana under 10 megawatt knappast samhällsekonomiskt nyttiga. Det måste här ske en samordning av lagstiftningen så att den blir mer överensstämmande. När det gäller vindkraftverken måste väl alla i dag efter de undersökningar som har gjorts inse att vindkraften måste ingå som en kraftig del av den energiomställning som vi snabbt måste göra. Det är inte tal om annat än att försiktighetsprincipen alltid måste användas. Det finns värden som vi alltid måste värna på ett särskilt sätt. Det har att göra med fauna och flora och givetvis också med de människor som bor i närheten av vindkraftverken. Det finns i dag ett investeringsstöd, och elmarknaden håller på att avregleras. Vi har pengar för perioden från november förra året till slutet av detta år för att klara omställningen av leveranskonstruktionerna. Jag förväntar mig att regeringen nu kommer att lägga fram en proposition om vindkraften i framtiden, där man tar ett helhetsgrepp om stödet till vindkraften - för visst behövs det ett visst stöd. Det handlar kanske framför allt om ett produktionsstöd. Vi har i dag en miljöbonus som motsvarar energiskatten. Vad det ska bli framöver får vi diskutera eller får regeringen lägga fram förslag om, men det är nödvändigt att vindkraften som en förnybar energikälla har möjlighet att konkurrera med de icke miljövänliga energikällorna, som så att säga inte är riktigt prissatta. Deras energi borde egentligen vara mycket dyrare. Fru talman! Jag ska också nämna några ord om den kommunala vetorätten. Den kommunala vetorätten är en hörnsten i den kommunala självbestämmanderätten. En del statsvetenskapliga forskare säger att vi inte har något kommunalt självstyre och aldrig har haft det i vårt land, att kommunerna är lokala förvaltningsorgan under staten. Jag håller inte riktigt med om det där. Jag tror att det i dag trots allt finns grader av självbestämmande i kommunerna. En inskränkning i den kommunala självbestämmanderätten gjordes 1989-1990, när man tog bort kommunernas rätt att lägga in ett veto mot anläggningar för utbränt kärnbränsle. I dag har vi i min hemtrakt ett ställe som Kynnefjäll, som ligger mellan Dalsland och norra Bohuslän. Det är ett berg som SKB har varit intresserat av i över 20 år. Man har där i snart 20 år suttit i en liten stuga och vaktat dygnet runt därför att man är rädd för att det ska göras provborrningar. Man har hittills bara fått muntliga löften, inga försäkringar. Regeringen hänvisar till SKB, och SKB har sagt att man ska starta en dialog med befolkningen. Det har man hittills inte gjort. Jag sade tidigare att vissa frågor står stilla. Detta är en fråga där det står ganska stilla, men det finns trots allt, fru talman, en liten förhoppning. Jag vet att SKB nu är på väg mot Kynnefjäll. Jag hoppas att man snart ska starta den här dialogen med befolkningen. Det är inte värdigt ett demokratiskt samhälle som vårt att folk ska sitta och vakta ett berg, ungefär som de indianer i Big Mountain i Arizona som nu kommer att tvångsförflyttas gör. Kynnefjäll ska i fortsättningen inte behöva vaktas. Vi måste få en klar friskrivning av detta berg.
Fru talman! För att ta det sista som Per Lager sade först: Det är väl ingen som är tvingad att sitta och vakta vid Kynnefjäll. Det är ett frivilligt åtagande. Jag får vidare säga att Per Lager i alla fall är ärlig när han talar för sitt parti. Han sade nämligen att han tror att vindkraften kan uppnå en viss nivå. Han säger, för att vara säker, inte att han vet det. Han måste däremot veta att Göran Persson har sagt att stängningen av Barsebäck ska kompenseras med vindkraftsutbyggnad. Han har dock, trots att han har blivit tillfrågad flera gånger, inte sagt - men det kan kanske Per Lager göra i dag - vad man ska ersätta den uteblivna produktionen med vid de tillfällen när produktionen blir för liten. Ska vi då inte få någon ström? Och vad gör vi när produktionen blir för stor? Per Lager nämner i dag något mycket viktigt, nämligen att vindkraften faktiskt kräver ett stöd från skattebetalarna. Först ska man betala räkningen på den ström som man konsumerar, och sedan ska man betala en summa på skattsedeln. Jag tror inte att alla känner till det här, men vi kan väl båda vara överens om att föra fram det lite tydligare i debatten. Då blir stödet för vindkraften lite mindre. Till sist, fru talman: Tycker Per Lager att markägare generellt ska tvingas att upplåta mark till vindkraftsutbyggnad?
Fru talman! Det var många frågor. Jag ska se om jag kan besvara dem snabbt. Nej, ingen tvingar folk att sitta och vakta på ett berg, men trots allt sker det, och man gör det av en särskild anledning, nämligen att man är rädd om sin natur. Framför allt vill man få ett besked. Det otrevliga är att man aldrig fått något besked. Jag tycker att denna osäkerhet är ovärdig. Vad gäller de 12 terawattimmarna tror jag att dessa kan bli fler, Sten Andersson. Utvecklingen när det gäller vindkraftverken är explosionsartad. Framför allt blir de större, tystare och effektivare. Vi kommer i framtiden förmodligen att få ut betydligt större effekt av dem. Vad gäller situationer med för lite och för mycket el är det så - det vill jag säga även om vi inte ska ha en energidebatt här - att vi gör av med ca 140 terawattimmar per år. Det är alldeles för mycket. Vi borde kunna spara in kanske 30-40 av dessa terawattimmar. Åtminstone har flera energiexperter påstått att det går, och jag tror helt på det. Vi ska givetvis ersätta denna energibesparing inte bara med vindkraft utan också med energi från biobränslen. Det är förmodligen den stora ersättning som kommer. Därvidlag är mycket att hämta. Satsar vi bara nu på dessa saker tillsammans kommer inte de möjliga elunderskotten att inträffa. Vi har hittills i stort sett bara haft elöverskott. Vid avställningen för några år sedan hade vi ett enormt överskott. Fru talman! Den förnybara energin är kostsam i förhållande till den subventionerade andra energin. Vi måste få balans.
Fru talman! Det är bra att Per Lager även i det här fallet är ärlig och säger att vi måste spara. I grunden säger han att vi ska betala mer för den framtida energi som ska lösa alla våra problem. Det är väl faktiskt bättre, Per Lager, med överskott än med underskott? Jag hade förstått engagemanget om det hade funnits för lite elkraft i Sverige, men det har dessbättre sällan varit så men vi riskerar att få det så framöver. Sedan var det frågan om den totala energiproduktionen under ett år. Det är fel sätt att räkna. Jag skulle kunna säga att bussarna i Stockholm har si och så många sittplatser, och därmed går det att bestämma antalet bussar. Problemet är att bussarna används på morgnarna mellan kl. 7 och 9 och mellan kl. 17 och 19 på kvällarna. Det är de tiderna som behovet måste räknas efter, inte att det finns si och så många sittplatser i bussarna. Det är ungefär så som Per Lager och många andra räknar. Det gör att debatten får en felaktig slagsida.
Fru talman! Nej, det handlar om hur mycket energi vi tar ut sammanlagt. Jag menar att den moraliska och önskvärda minskningen är ganska stor i förhållande till vad vi utnyttjar i dag. Vi ska inte bygga energiproduktionen efter det uttag vi har i dag. Vi ska se över uttaget vi har i dag. Det är mångdubbelt mer än i andra länder. Vi har ett energislöseri i vårt land av stora mått som vi borde göra någonting åt. Jag hann inte svara på frågan om markägarna i min förra replik. Självklart måste vi ta hänsyn till markägarna.